Fru talman! Det hade väl varit klädsamt av Kenneth Kvist att säga någonting om min fråga om hur man ser på ekonomin utanför EMU och om det läge vi har. Vi i majoriteten menar att vi nu riggar den organisation som gör det möjligt att med bevarade valutapolitiska, penningpolitiska och övriga finansiella politiska mål föra en offensiv politik på alla de områden som vi från olika politiska partiers sida ser som angelägna, med bevarad trovärdighet. Den fråga som ständigt kommer tillbaka när det gäller hela diskussionen om Europeiska unionen är ju frågan om Vänsterpartiet och Miljöpartiet har insett att de nationella gränserna ser annorlunda ut eller har en annan funktion i dag än vad de historiskt har haft. Detta är något av den springande punkten. Nu fastlägger vi en politik där en liten del av det valuta och penningpolitiska området läggs hos Riksbanken, som nu får en självständig hållning i den här frågan för att bevara de trovärdighetsfrågor som vi ju utan tvekan har haft problem med under ett antal decennier, under ett antal olika regeringar. Därför är det självklart att frågan om Riksbankens ställning i ett längre perspektiv för Sveriges del hänger samman med Europeiska monetära unionen. Men det är ju inte en anpassning för att vi skall klara dessa frågor. Det står ju tydligt i betänkandet och även i propositionen att den frågan kommer att återkomma till riksdagen. Därför är det ju Riksbankens självständighet som är sakfrågan som vi diskuterar, och det är den som det vore så intressant att höra er säga någonting om och inte bara ett allmänt förnekande av att vi faktiskt är med i Europeiska unionen.
Fru talman! Hur vi definierar den springande punkten kanske är litet olika. Det handlar väl inte bara om detta med gränser, fru talman, som herr Sahlberg säger. Framför allt tror jag att det handlar om att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en del självständigt tänkande ledamöter i andra partier samt en mycket stor del av svenska folket vill slå vakt om demokratin. Vi vill slå vakt om folkets möjligheter att genom val påverka så mycket av politiken som möjligt, medan ni genom att genomföra EU-medlemskap och genom att genomföra också denna anpassning till EU och EMU vill låta ett fåtal experter eller ett fåtal inom en elit styra desto mer. Desto mer oåtkomligt blir de för folket. Det är detta som är den springande punkten. Det är därför denna fråga är, som Peter Eriksson sade, en del i ett historiskt vägval till förfång för demokrati och folkstyre. Det handlar inte om något annat eller något mindre än detta. Vilken ekonomisk politik som skall föras skall bero på den majoritet som finns, den folkvilja som finns och de behov som finns. Men det går inte att fastlägga en politik som skall gälla en gång för alla och därigenom alltid ta till vara ett och samma samhällsintresse. Det är det som är det felaktiga. Hur man sedan i varje situation kommer att föra politiken framöver är inte det vi diskuterar i dag, utan det handlar om möjligheterna att ha en demokratiskt styrd penningpolitik eller om vi skall frånhända oss dessa möjligheter och låta ett expertvälde råda inom en viktig del av politiken. Det är därom det handlar, och det är där ni sviker demokratiska ideal.
Fru talman! Jag är väldigt glad över att Kenneth Kvist från Vänsterpartiet står så tydligt på demokratins sida och att det finns en stor politisk enighet i vårt land när det gäller demokratin. Demokrati är just att fatta sådana beslut som är bra för landet. Ibland frågar vi folket. Vi gjorde det om medlemskapet i Europeiska unionen. Folket sade ja. Jag påstår inte att det var någon stor majoritet, men det var dock en majoritet. Vi är nu medlemmar efter demokratiskt fattade beslut. Många av oss tycker att det är oerhört positivt att vi insett att det är en ny tid, en ny värld. Nya resurser och nya redskap behövs i politiken, och de behöver i hög grad vara gränsöverskridande. Kenneth Kvist talade inte någon gång om hur en nationell politik eller, om man skulle uttrycka det så, en politiserad penningpolitik skulle fungera när världen ser ut som den gör med de gränser vi har och de låga trösklar som det innebär mellan länderna. Vi menar självfallet att penningpolitiken, inte de enskilda besluten, med det här systemet är insatt i ett system med demokratisk kontroll. Men det är alldeles självklart att en riksbank som skall upprätthålla ett fast penningvärde också måste stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken och därmed uppnå syftet hållbar tillväxt och hög tillväxt, som det står i propositionen. Detta är ju politiken. Alternativet, en nationaliserad eller instängd ekonomi, måste ni ju beskriva om det är trovärdigt i en ny värld, i en ny tid.
Fru talman! Jag talade tidigare, liksom Pär-Axel Sahlberg gjorde nu, om en ny värld, en ny tid. Jag talade också om en ny religion, ekonomismen. Pär Axel Sahlberg besvarade mitt inlägg med en motfråga, nämligen vilken min religion är. Jag blev faktiskt litet besviken över svaret. Men jag kan berätta vilken min religion är i det här sammanhanget. Min religion handlar om demokrati, om att ett fungerande folkstyre med självständiga medvetna människor skall kunna vara med och styra sitt eget liv och sin gemensamma framtid och bygga ett bättre samhälle. Det är i detta sammanhang min religion. Pär-Axel Sahlberg talade om att detta inte handlar om EMU. Jag tycker att diskussionen med Kenneth Kvist har visat att det var felaktigt. Pär-Axel Sahlberg tog ju senare tillbaka vad han hade sagt också. Det tråkiga är att socialdemokratin - jag tycker faktiskt att man måste ställa socialdemokratin litet grand mot väggen här - inte ger uttryck för någon ståndpunkt i sakfrågan. I den sakfråga som Pär-Axel Sahlberg tar upp och som vi skall besluta om hänvisar ni bara till EU och Maastrichtfördraget. För några år sedan var det en absolut felaktig väg att gå, en odemokratisk väg. Nu hänvisar ni till ett fördrag. I folkomröstningen om EU sade ni att den här frågan skulle vi besluta om långt senare och att det inte var den frågan som vi skulle ta ställning till i folkomröstningen. Ni följer med strömmen som döda fiskar. Det är det som är det tråkiga ur det demokratiska perspektivet, Pär-Axel Sahlberg.
Fru talman! När jag talade religion med Peter Eriksson på hans förslag, frågade jag vad den gamla religionen var och hur den förhöll sig till 80-talets inflationsekonomi och valutakraschen 1992. Det vore intressant att höra någonting om det. Det är naturligtvis i det perspektivet vi nu diskuterar. Jag tror inte att någon av oss tvärsäkert kan säga att detta redskap är det rätta att använda i en ny tid. I varje fall kan inte jag det. Men jag tycker att det är ganska enkelt att konstatera att med den förändring som vi har sett av såväl politiken som den internationella ekonomin är det tydligt att vi behöver nya redskap. Nationerna har att försvara sin ekonomi på en marknad på ett sätt som aldrig har skett förut. Det kan hända att det finns likheter med när Hansastäderna prövade svensk kreditvärdighet, men då var det naturligtvis andra sätt att räkna. En enskild nation har att prövas inför sin totala ekonomiska politik på ett helt nytt sätt. Detta stärks också av de erfarenheter vi har av en riksbank som får ett komplett ansvar för det som är riksbankens område. Vi talar inte alls om det område där regeringen har stärkt sitt inflytande i och med det här beslutet. Det är det perspektivet vi har. Därför måste man nog ändå kräva av Peter Eriksson, liksom av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att få den alternativa beskrivningen. Hur ser en ekonomisk politik ut där det nationella intresset både kan skyddas och överflyglas andra intressen? Vi har inga erfarenheter av detta just nu. Däremot har vi en mängd erfarenheter av hur vi internationaliserade. För mig är detta inte något negativt. Jag förstår att människor kan uppleva att förändringarna i sig är problematiska, men den nya tiden kräver nya redskap. Detta är ett sådant. Därför är det rimligt att vi går den vägen.
Fru talman! Jag talar gärna om de saker som Pär Axel Sahlberg vill tala om nu. dvs. själva detaljfrågorna kring hur vi skall styra penningpolitiken i stället. Jag tycker också att vi har en del väldigt tydliga och konkreta förslag och alternativ till det som Pär Axel Sahlberg nu för fram som den enda möjliga vägen. Ett förslag är ju t.ex. att man, när det gäller mål för Riksbanken, skulle använda den modell som man använder i USA för Federal Reserve, dvs. att man också har ett jämställt mål om att Riksbanken skall följa den allmänna ekonomiska politiken. Det skall vara jämställt med inflationsmålet. Det är en väg som gör att man inte sätter dessa experter och tjänstemän helt över den politiskt valda regeringen. Det hade varit fullt möjligt att använda den modellen i stället, men det gör inte Pär-Axel Sahlberg. Pär-Axel Sahlberg väljer att sätta inflationsmålet som enda överordnat mål, och allt annat får vika undan. Vi i Miljöpartiet har också föreslagit att vi skall arbeta internationellt för olika former av avgifter för internationella penningrörelser som inte är relaterade till handel med varor och tjänster. Jag tror också att det kunde vara en modell för att stärka det politiska systemet inte bara i Sverige utan i världen. Man borde jobba för att nå sådana överenskommelser i stället för att försöka hitta överenskommelser där man lyfter bort politiken från människornas möjligheter att påverka. Jag vill också tydliggöra vilka reservationer jag yrkar bifall till. Det är reservation 1, 3 och 4.
Fru talman! Det är intressant att USA plötsligt blir ett gott exempel på hur en centralbank kan fungera. Jag är inte säker på att Miljöpartiet följer med så speciellt länge i modellbilden. Men jag är definitivt inte ointresserad av en internationell reglering för att hitta vägar för att ta in pengar från och kanske i någon mån reglera och därmed begränsa den överdrivna valutaspekulation som vi upplevt i världen under 90 talet. Just nu är det Asien som drabbas med allt vad det innebär. Vi får kanske återkomma till hur det skulle kunna se ut. Jag tycker att man målar upp spöken och är orolig i överkant. Jag vet ju att det har blivit en väldig laddning i begreppet fast penningvärde eller prisstabilitetsmålet, men jag har litet svårt för att se det så frikopplat från den ekonomiska politiken i övrigt som Peter Eriksson tycks göra. Det står ju så tydligt i propositionen, och jag tycker att det beskriver läget för den penningpolitiska diskussionen inom ramen för ekonomisk politik. Riksbanken skall därutöver, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, stödja målet för den allmänekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Det är självklart att detta hänger ihop. Men fortfarande får vi inga svar på om det finns särskilda paradisvärldar eller drömvärldar i 80-talets inflationsekonomi eller i 1992 års valutafall. Det är den nya historien som vi kan relatera de här förslagen till. Det är i det perspektivet vi måste se det. Där tycker jag att det vore spännande om Miljöpartiet vill föra en konsekvent dialog eller debatt och faktiskt ge sig in i den här typen av frågor så att man inte hamnar litet för mycket i ett bakåttänkande, i tal om nya och gamla religioner. Man måste se detta som en politisk diskussion som vi kan föra just här och just nu.

Fru talman! Det är ett historiskt beslut som vi är i färd med att fatta, sade Peter Eriksson. Därom får vi väl tvista en gång i tiden när facit är klart. Men en sak tycks mig vara alldeles klar, nämligen att beslutet i och för sig inte är så märkligt. Det handlar bara om att leva upp till det som vi tidigare har förpliktat oss till. Det är frågan om andra etappen av EMU, som har sagts här förut. Jag tillhör dem som menar att det svenska EMU-inträdet över huvud taget inte behöver diskuteras närmare. I och med att vi accepterar att bli medlemmar av den europeiska unionen förpliktar vi oss också att gå hela vägen. Detta är också en mening som kommer till klart uttryck ute i Europa. Vi är numera beroende av våra unionspartners välvilja, dvs. om de vill låta oss hålla på med dessa små excesser som vi nu hänger oss åt. Storbritannien och Danmark befinner sig i ett litet annat läge eftersom de en gång i tiden fått klara undantag. Peter Eriksson ville göra gällande att ekonomismen var en ny religion som styrde och ställde. Han gav sig in på diverse teologiska funderingar. Jag vill i och för sig inte säga att det skulle förhålla sig på det sättet. Jag ser ekonomin och vad som därtill hör mer som ett medel för att förverkliga det som legat i strävandena hos de europeiska folken under snart ett halvsekel, nämligen att nå fram till Europas enande. Det tog lång tid innan man vaknade upp i Sverige och ville ansluta sig fullödigt till det här enhetsverket. Så småningom har det skett, och det sker nu precis som Europatankens förespråkare under så långa tider hävdade, nämligen med ekonomin som medel. Ekonomin utgör det kitt med vilket man kan hålla samman den europeiska unionen. När det gäller de beslut som vi är i färd med att fatta tycker jag att det är glädjande att vi i alla väsentliga frågor har nått fram till en enighet i konstitutionsutskottet. Det sker en klar uppdelning helt i enlighet med vad vi tidigare förpliktat oss till. Det sker en klar uppdelning när det gäller ansvarsförhållandena. Det är Riksbanken som skall ha ansvaret för penningpolitiken. Det är regeringen som skall ha ansvaret för de övergripande valutapolitiska frågorna. I det här sammanhanget faller det också på regeringen att besluta om system för hur vår växelkurs skall ordnas. Det har funnits några mindre frågor där det har rått diskussion. Där har det gått att ena partierna. Det gäller exempelvis rapporteringsskyldigheten. Det blir inte till riksdagen utan till finansutskottet. Därmed undviker man också att komma i klammeri med de tankar som förbjuder att instruktioner lämnas från myndigheter eller andra till Riksbanken om hur den skall agera. När det sedan gäller själva uppläggningen av Riksbankens arbete har det funnits en del, och finns kanske en del, meningsskiljaktigheter. Det har kommit till uttryck i tre särskilda yttranden som vi har fogat till det här betänkandet. Det ena yttrandet tar upp anmälningsplikten för beslutsfattarna. Vi menar att det kanske är för långtgående krav som ställs. Det andra gäller karenstiden för dem av beslutsfattarna som lämnar Riksbanken. Det talas om upp till ett års karenstid. Vi menar att den vanliga sekretesslagstiftningen kanske torde vara till fyllest i de här sammanhangen. Vi har också i ett särskilt yttrande betonat att vi borde ha regler om utfrågningar som motsvarar de regler som är fastlagda på det här området i Maastrichtfördraget. Men i stor sett har det ändå kunnat uppnås enighet om det här steget i det fortsatta arbetet som skall leda fram till ett ännu starkare och ett ännu mera enat Europa. Jag beklagar bara att vi har företrädare för isolationismen i Peter Eriksson och Kenneth Kvist. De verkar vara som tågpassagerare som säger: Stoppa tåget, vi vill så gärna hoppa av, men det går för fort för att vi skall våga göra det. Men några konstruktiva bidrag från dessa isolationismens företrädare har jag tyvärr inte kunnat skåda, om inte Peter Erikssons tankar kring ekonomismen och hans teologiska funderingar när han får tänka litet längre möjligtvis kan leda fram till ett större perspektiv, till något nytt som skulle kunna berika oss alla. Jag yrkar bifall, fru talman, till konstitutionsutskottets betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! När det gäller Birger Hagårds liknelse om tåg är det väl snarast han som har hoppat på tåget. Han vill inte ens ha en stämpel på biljetten som säger vart den skall föra. Det överlåter han åt experterna, dvs. Riksbankens ledning, när det gäller penningpolitiken. Jag vill också säga något om den moderata politiken. Den är mer klar. Man vill in i EMU, man ser detta som ett steg på den vägen och tycker att det är bra. Därför är det en mer tydligt formulerad politik. Det framgår också av de särskilda yttrandena. När de som har hög ställning i direktionen i Riksbanken åläggs att redovisa sina ekonomiska intressen varnar moderaterna för detta. Om de skall redovisa för mycket kan det dämpa rekryteringen, dvs. alltför rika personer blir kanske ointresserade av uppdragen. Moderaterna visar bockfoten. Man behöver inte läsa mycket för att se var moderaterna egentligen står. Jag begärde ändå ordet därför att det alltid är intressant att studera hur en majoritet förenar sig. Från Pär-Axel Sahlberg kunde vi förut höra att den här frågan inte alls har med EMU att göra. Men jag noterar att Birger Hagård säger att det bara är att leva upp till det vi har förpliktat oss till, nämligen EMU:s andra etapp. Om jag tolkar det riktigt har Birger Hagård en helt annan uppfattning än den Pär-Axel Sahlberg ger uttryck för när det gäller den här frågans anhängiggörande vid EMU.
Fru talman! Jag kan försäkra Kenneth Kvist - och det tycks han vara medveten om - om att vi moderater är helt klara över både färdriktning och vilka eventuella hållplatser som finns. Han behöver inte ha några som helst bekymmer om detta. När det sedan gäller frågan om huruvida detta är EMU:s andra etapp eller inte är det sjävfallet så. Det kan vi också läsa i betänkandet, där det framgår i klartext.
Fru talman! Då får majoriteten göra upp om detta så att det klaras ut också för Pär-Axel Sahlberg att den här frågan har med EMU att göra och att det är EMU:s andra steg. Det var egentligen det jag ville ha klarlagt, fru talman. Jag är helt förvissad om att moderaterna vet vart de vill åka med tåget. Men penningpolitiken är det experterna som skall sköta, inte politiken. Den skall inte sköta det hela. Det är klart att det är följdriktigt med den moderata elitistiska ideologin. Jag har full förståelse för att ni driver den ståndpunkten och att ni också ser att detta är bra därför att det är ett första steg på vägen in i EMU. Det är dit ni syftar. Ni är inte oklara på den punkten. Det finns andra som låtsas något annat och ändå för en politik som går emot det som de öppet vågar säga att de är för, och det är värre.
Fru talman! Om det nu slås fast att vi skall ha en fast penningpolitik, ett fast penningvärde så är det väl inte något som kan göra något annat än just nytta för Sverige och för svenska folket. Vi har alltför dåliga erfarenheter av hur inflation och annat kunnat härja fritt under de senaste decennierna. Det har inte lyckliggjort någon människa utom möjligtvis de som spekulerat kraftigt i olika hänseenden. Då är det bra att vi nu sent omsider ändå får en fast penningvärdespolitik klart och tydligt fastlagd. Sedan är jag också tacksam för att Kenneth Kvist har förstått budskapet. Han vet, och vi moderater vet, vart vi vill, och vi kommer också att se till att vi når det målet.
Fru talman! Att jag blev litet förvånad är kanske för mycket sagt, för det var ju ganska bekant. Men det är ändå förvånande att man i det här läget behöver ta upp diskussionen på det sätt som Birger Hagård gjorde om att Europa har svårt att förstå våra excesser med att stå utanför valutaunionen. Sedan säger han: Det är som vi moderater säger, vi är redan bundna. Det är en oerhört intressant fråga. Man kan naturligtvis titta på de konvergenskriterier som gäller och så kan man diskutera om statsskulden innebär att vi är kvalificerade. Det förstår jag att man inte gärna vill tala om från moderat håll, för vi vet ju varifrån den kommer. Balanskravet klarar vi, det vet vi. Vi har nu ett beslut om Riksbankens ställning. Jag har aldrig sagt att det inte på längre sikt har med EMU att göra. Däremot har jag sagt att regeringen kommer att återkomma till riksdagen med de beslut som behövs när vi är redo för valutaunionen. Det var i varje fall vad jag menade. Men sedan, Birger Hagård, kommer den stora frågan, som för oss socialdemokrater har varit så viktig, nämligen folkets inställning i den här frågan. Att då köra med budskapet om att vi är bundna, att vi inte har något val, att saken är klar, att vi skall släpas till den gemensamma valutan omedelbart, är inte bra för vare sig den europeiska unionen, Sverige, EMU eller det läge vi har. Därför skulle jag bara i all vänlighet vilja råda Birger Hagård och hans moderata vänner att vara litet försiktiga med den här argumenteringen. Den visar sig dessutom inte vara riktig. Sverige kommer inte att släpas till den ekonomiska monetära unionen.
Fru talman! Jag är ledsen, Pär-Axel Sahlberg, men faktum är att på många håll ute i Europa och ävenledes i kommissionen menar man att Sverige redan har tagit sitt beslut och att det som nu kommer bara är konsekvenser av tidigare fattade beslut. Ingen tvekan kan väl heller råda om att Sverige inte på något sätt tillhör de ledande i den europeiska unionen. Finland, exempelvis, gör betydligt större ansträngningar för att kunna skaffa sig en plats bland de främsta, bland de som styr och inte bara vill bli styrda. Pär-Axel Sahlberg talar om folkets inställning. Men snälle Pär-Axel Sahlberg! Vi har ändå som politiker i uppgift att försöka vara opinionsbildande. Jag efterlyser mera kraft och vilja från socialdemokraterna när det gäller att gå ut och informera och bilda opinion - inte att man bara halvhjärtat hoppas att något slags visdom skall komma till folket någonstans uppifrån. Vi får själva hjälpa till i det sammanhanget, och det gäller inte minst för er socialdemokrater.
Fru talman! Personligen delar jag gärna den synpunkten att vi skulle må väl av mer debatt i den här frågan, både vad gäller folkupplysning och tydliggörande av alternativen. Däremot tycker jag inte att Birger Hagård och Moderaterna väljer en bra väg när de går ut med budskapet att vi redan är bundna. Det är inte där som samtalet startar, utan det sker i en diskussion om de olika lägena. Birger Hagård är säkert lika övertygad som jag om att det inte är bra för vare sig Sverige eller Europa, om Sverige fortsätter att vara en vrång medlem. Vi måste jobba tillsammans i det sammanhanget. Vi skall göra det genom en stor debatt och opinionsbildning, men vi skall inte gå ut med ett budskap som rymmer så mycket av politikerförakt och som innebär att saken egentligen redan är klar. Var försiktig på den punkten, Birger Hagård!
Fru talman! Det är uppenbart att Pär-Axel Sahlberg och jag har mycket gemensamt när det gäller att gå ut och informera och försöka att gemensamt sträva för Sveriges delaktighet i det europeiska byggnadsverket. Nu säger Pär-Axel Sahlberg: Gå inte ut och säg att vi är bundna! Vad jag har sagt är att en stor del av beslutsfattarna ute i Europa anser att vi är bundna. Tänk om det verkligen skulle komma till en prövning och det skulle visa sig att vi verkligen är bundna! Vad skall vi göra då?

Fru talman! Jag vill oförblommerat be Birger Hagård om ursäkt. Jag sade tidigare från talarstolen att det i Sverige inte finns någon opinion för att vi skall gå med i EMU som ett steg på vägen till att göra Europa mäktigare och skapa en federal stat. Det är ju felaktigt. Det finns enstaka röster i Sverige som faktiskt talar om att detta är att ena Europa och skapa det nya. Birger Hagård är en av dem. Jag tror att han är nästan ensam i Sveriges riksdag, men han är en av dessa röster. Jag vill helt och hållet be om ursäkt för mitt sätt att uttrycka mig. Jag tycker att man måste respektera Birger Hagårds inställning. Den är värd mer respekt än mycket av det andra. Det känns också roligt att den såvitt jag vet mörkblåaste nationalist och högerman som finns i Sveriges riksdag säger till mig att jag är isolationist, eftersom jag vill att Sverige skall ha en egen valuta. De är något som jag skall ha med i bakhuvudet inför framtiden.
Fru talman! Det tycks ha undgått Peter Eriksson att vi hade en folkomröstning om Sveriges anslutning till den europeiska unionen. Där var det faktiskt rätt många som gick ut och talade om Europas enande. Dessutom fick vi en majoritet för anslutning av Sverige till Europas enande. Jag undrar alltså om inte Peter Eriksson har fått det där med opinionen litet grand om bakfoten i detta sammanhang. Uppenbarligen framstår nu Peter Eriksson som en av de ropande rösterna i öknen när han vill gå vidare på den isolationistiska väg som han och hans parti har slagit in på.
Fru talman! Den sista mätning av opinionen i Sverige som jag har sett i den här frågan visade att 61 % av svenska folket tyckte att Sverige inte skall vara med i EU. 31 % tyckte att vi skulle vara med. Det är litet mer än vad Moderaterna kan räkna med i de SIFO och TEMO-mätningar som kommer i dagarna, men det är inte någon jättestor majoritet. Såvitt jag vet har det inte sedan folkomröstningen om EU funnits en enda mätning som visat en majoritet för att vi skall fortsätta att vara kvar i EU och för att detta är ett bra projekt. Jag tror alltså att Birger Hagård får fundera en gång till på vem som är den ropande rösten i öknen i detta sammanhang.
Fru talman! Peter Eriksson ger här ett utmärkt exempel på att man får ta opinionsmätningar med en ganska stor nypa salt. Trots allt finns det fler än moderater som ställer sig positiva till EU. Jag är dessbättre också på det klara med att de som framställer sig som negativa inte alls är en grupp som på något sätt motsvarar dem som ger sitt stöd åt Peter Eriksson och dennes parti. Man får vara försiktig med opinionsmätningar. De svar man får beror ofta på hur man ställer frågorna, och de ställs inte alltid på bästa sätt.

Fru talman! Sveriges riksbank är världens äldsta. Den lyder under riksdagen, vilket är unikt. I dag kommer riksdagen att avskaffa sina möjligheter att genom lag styra Riksbanken på det sätt vi själva önskar. Vi kommer inte heller att styra penningpolitiken genom beslut av de riksbanksfullmäktige som vi utser. Makten över penningpolitiken går till s.k. oberoende tjänstemän. Det är ett mycket betydelsefullt steg. Jag anser att riksdagen gör ett stort misstag. Roland Larsson och jag har motionerat om att riksdagen inte skall ändra regeringsformen 9 kap. 12 § och ta ifrån de av riksdagen utsedda riksbanksfullmäktige makten över penningpolitiken. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1, där man tar ställning för vår motion. Däremot ansluter Roland Larsson och jag oss till regeringens förslag att det i regeringsformens 9 kap. införs en 11 § som ger regeringen makten över valutapolitiken. Det betyder t.ex. att Sverige inte kan knytas till EU:s växelkursmekanism, utan att ett demokratiskt ansvar kan utkrävas. Regeringen föreslår att riksbankslagen skall ändras så att målet för penningpolitiken skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Jag har föreslagit i motion K3 att de högst prioriterade målen för penningpolitiken i Sverige skall vara full sysselsättning och finansiering av omställningen till kretsloppssamhället. Det vilande grundlagsförslag som vi beslutar om i dag skall bekräftas av den nyvalda riksdagen. KU menar att riksdagen bör ta slutlig ställning till innehållet i riksbankslagen först när grundlagen ändrats. Genom utskottets redogörelse för vad den ändringen skulle innebära står det dock klart att vi inte har några som helst möjligheter att lagstifta fritt rörande Riksbanken, om vi i dag antar det framlagda förslaget till ändring av regeringsformen. Finansutskottet anför i sitt yttrande till KU att en självständig riksbank måste ges ett demokratiskt förankrat mål för verksamheten. Det låter ju väldigt bra, men hur långt sträcker sig vår demokratiska rätt? Finansutskottet framhåller nämligen att det, eftersom Riksbanken kommer att omfattas av det europeiska centralbankssystemet, ECBS, inte är möjligt att fastställa ett verksamhetsmål som strider mot ECBS verksamhetsmål, nämligen ett fast penningvärde. Detta påminner litet grand om Fords yttrande att man får välja vilken färg man vill bara man väljer svart. I KU:s betänkande s. 19 citerar jag: "Som ovan nämnts kommer Riksbanken att bli en del av ECBS, oavsett om Sverige kommer att delta i valutaunionen eller inte." Och litet längre ned: "Riksdagen kan alltså inte lagstifta om att målet ett fast penningvärde skall vara underordnat målet full sysselsättning eller något annat mål, eftersom detta skulle strida mot EG fördraget." Så långt om vår demokratiska rätt att själva bestämma. Förutsättningen för att man skall kunna säga att det mål vi sätter upp för Riksbanken är demokratiskt förankrat blir alltså att riksdagen i demokratisk ordning beslutat ansluta sig till ECBS. Men det har vi uppenbarligen inte. I folkomröstningen framhölls uttryckligen att det var riksdagen som skulle ta ställning till den ekonomiska och monetära unionen, EMU. De tre faserna i EMU är alla steg på vägen till valutaunionen och den gemensamma centralbanken. Juridiskt sett är vi bundna av alla tre stegen när vi accepterade Maastrichtfördraget och gick med i EU. Men riksdagen har politiskt markerat att vi inte anser oss bundna och att ingen kan tvinga oss. Det är bra. I och med att riksdagen beslutat att inte nu gå med i valutaunionen bör vi självfallet inte heller införa bestämmelser som syftar till medlemskap i valutaunionen. För att det skall vara meningsfullt att behålla en penningpolitisk självständighet i landet skall vi naturligtvis också behålla alla instrument för att kunna föra en framgångsrik självständig sådan politik. Vi hade därför behövt analysera djupare varför det är viktigt med en egen valuta och riksbank. Det enda som förs fram i debatten är att man därmed kan parera asymmetriska makroekonomiska chocker. Vad som inte nämns är att Riksbanken som instrument i en sådan situation blir hämmad om den främst skall tänka på att bekämpa inflationen. Ett exempel från 70 och 80-talet kan vara belysande. De centerledda regeringarna klarade den stora makroekonomiska oljechocken genom en kraftig underbalansering av budgeten och stora utlandslån. Sverige var till ca 80 % beroende av importerad olja. Andra länder producerade olja och skar guld med täljknivar i och med oljeprishöjningen, men för oss var det en stor påfrestning på samhällsekonomin. Oljepriset mer än sexdubblades. Vad gjorde de centerledda regeringarna? Vi lånade tillbaka en del av det vi betalat för oljan utomlands, dvs. vi ökade vår utlandsskuld kraftigt. Statsskulden blev ungefär lika stor som nu. Inom parentes kan sägas att den avvecklades utan några större bekymmer på några år, trots att vi devalverade och det därmed borde ha varit svårare att avveckla utlandsskulden. Vad använde vi pengarna till som vi lånade? Näringslivet omstrukturerades kraftigt. Varvsindustrin, som hade koncentrerat sig på supertankrar, lades ned. Marknaden hade helt försvunnit. Sverige var världens andra största varvsnation, och det var därför en oerhörd omställning. När varvsindustrin lades ned gavs stålindustrin genom stora statliga investeringar en ny framtid. Varven köpte en hel del stål. Vi hade stora investeringsplaner för stålindustrin. Det blev en väldig turbulens där i och med att beställningarna försvann. Staten pumpade in pengar i stålindustrin och omstrukturerade den för en ny framtid, bl.a. vid Domnarvet i Dalarna. Regeringen hade alltså många penningpolitiska instrument till sitt förfogande. Med riksdagens godkännande klarade Sverige krisen utan arbetslöshet. Det stora framtidsprojektet för näringslivet nu är omställningen till ett kretsloppssamhälle. För att ge en sådan omställning styrfart skulle staten behöva använda alla de penningpolitiska instrument vi hade på 70-talet men som anpassningen till EU gjort att vi avskaffat för att underställa oss marknadens godtycke. Det är sällan kortsiktigt lönsamt att göra de stora omställningarna i näringslivet. Och marknaden, som nu avgör var investeringarna skall läggas, har inget intresse för sådana investeringar som kanske aldrig ger högre aktieutdelning men som räddar de fortsatta förutsättningarna för ett gott liv för alla. Fru talman! Riksdagen gör nu enligt min uppfattning en fatal dumhet som avskaffar möjligheten att styra penningpolitiken för full sysselsättning och finansiering av kretsloppssamhället. Genom att tvinga Riksbanken att följa marknadens diktat urholkas demokratin. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Fru talman! I reservation nr 4 yrkas bifall till en partimotion från Centern, K7. Där önskar vi att sedelutgivningsrätten skall vara kvar i Sverige i Riksbanken. Innan den skall kunna avvecklas måste en grundlagsändring ske. Reservation nr 4 tar alltså upp vårt yrkande i partimotionen. Jag yrkar därför också bifall till reservation nr 4.
Fru talman! Birgitta Hambraeus och jag är åsiktsfränder i den här saken. Jag har inget att invända mot det Birgitta Hambraeus har anfört. Men eftersom det inte finns någon från Centerpartiet som är uppsatt på talarlistan i dag för att tala för partilinjen ger jag Birgitta Hambraeus möjligheten att säga om detta beror på sjukdom, att det inte funnits tid att ta sig hit till riksdagen i dag, eller vad det nu beror på.
Fru talman! Det är väl ofta tradition att inte alla partier går upp i debatten när man är överens. Centerpartiets majoritet har efter långvariga diskussioner i Centergruppen kommit fram till att vi stöder regeringens förslag. Majoriteten kommer alltså att stödja det som Bo Könberg har fört fram. När det sedan gäller reservation 4 är det ett misstag från den person som företräder Centern i KU. Vi yrkar självfallet bifall till vår partimotion där, och det kommer vi att stödja allihop. Men när det gäller reservation 1 blir vi bara några stycken som stöder den. Det är en minoritet inom Centerpartiet som anser att regeringsformen inte borde ändras så att Riksbanken blir oberoende enligt regeringens förslag.

Fru talman! Jag ber om överseende om jag i mitt anförande en märkesdag som denna ägnar mig mindre åt detaljer i det aktuella utskottsbetänkandet och mer åt ärendets förhistoria. Min återblick, inte tusen men nästan 20 år tillbaka, kan ses som en exempelstudie på vad långsiktighet och konsekvens betyder i politiskt reformarbete även när ett parti under långa perioder befinner sig i opposition. När jag tog över som ekonomisk talesman för mitt parti i början av 1980-talet beslöt jag att lägga större vikt än tidigare vid vad som då kallades kredit och valutapolitik. I den ekonomisk-politiska debatten var detta vid den tiden nästan ett vitt fält. Finans och konjunkturpolitik dominerade i den ännu förhärskande keynesianismens anda, medan penningpolitik och strukturfrågor spelade en underordnad roll. Till att börja med gällde det för oss att undanröja alla de regleringar som låste kredit och valutamarknaderna. Steg för steg lyckades vi under 1980-talet övervinna den dåvarande socialdemokratiska regeringens motvilja mot liberalisering. Det kanske skall tilläggas att vi fick inte så litet hjälp i denna strävan av finansmarknadernas tilltagande internationalisering. Därmed skapades också efter hand förutsättningar för en mer effektiv penningpolitik i syfte att bekämpa inflationen. Med inspiration hos Milton Friedman och monetarismen ställde vi krav på ökad självständighet för Riksbanken. Länge hade då uppdraget att sitta i riksbanksfullmäktige delats ut till äldre riksdagsledamöter som ett slags dekoration. Redan 1982 såg vi moderater emellertid till att prioritera ekonomisk kompetens, och ganska snart uteslöt vi riksdagsmän från valbarhet - inte därför att de inte kunde vara kompetenta utan för att understryka kravet på oberoende i förhållande till den dagsaktuella politiken. Som ledamot av Statsskuldspolitiska kommittén träffade jag vid mitten av 1980-talet en uppgörelse med regeringens företrädare om att Riksgäldskontoret fick omvandlas från ett verk direkt underställt riksdagen till en myndighet under Finansdepartementet mot att regeringen förlorade rätten att utse ordförande i riksbanksfullmäktige och att riksbankschefen gavs en mer självständig ställning. Dessa förändringar låg i linje med en tendens vid den tiden i många industriländer att ge centralbankerna större handlingskraft i kampen mot inflationen. Samma strävan kom dessutom till uttryck i det europeiska integrationsarbetet genom planerna på en ekonomisk och monetär union, I en moderat kommittémotion till 1989/90 års riksdag krävdes ytterligare ändringar i den lagstiftning som reglerar Riksbankens ställning. De tog främst sikte på att via reglerna för valbarhet, valsätt, mandatperiod m.m. vid utseende av ledamöter i fullmäktige minska möjligheterna till politiska påtryckningar vid penningpolitikens utövande. Dessutom förordades att Riksbanken skulle få som lagfäst mål att värna kronans värde. När denna motion just skulle avslås av finansutskottets majoritet, hände det sig pikant nog att dåvarande statsrådet Erik Åsbrink skickade över förslag till utredningsdirektiv med samma inriktning till riksdagen för påseende. Lika pikant kunde det förefalla att detta direktivutkast återkallades efter bara några dagar, därför att LO framfört stark kritik mot där uttryckta tankegångar. Något år senare kom ändå utredningsarbetet i gång. Uppdraget var att i syfte att öka effektiviteten i antiinflationspolitiken formulera ett mål för Riksbankens verksamhet. Vidare var kommittén fri att föreslå ändringar i formerna för val av riksbanksfullmäktige, fullmäktiges sammansättning och mandatperiodens längd. När sedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 1991, tilldelades utredningen också uppgiften att tillgodose de krav som kunde komma att ställas på penning och valutapolitisk lagstiftning vid ett svenskt deltagande i Europeiska gemenskapen. Samtidigt gavs utredningen en parlamentarisk sammansättning, och jag utsågs till dess ordförande. I det betänkande som blev färdigt våren 1993 betonades det att om en trovärdig låginflationspolitik skulle kunna etableras, behövde den inte föra med sig kostnader i form av högre arbetslöshet. Men förutsättningen var då att ansvaret för penningpolitiken delegerades till Riksbanken och att denna gavs i uppdrag att värna penningvärdet. Samtidigt skulle den demokratiska kontrollen tryggas genom att målet för verksamheten fastställdes och ledningen för Riksbanken utsågs av riksdagen. Riksbanksutredningens förslag var också så utformat att svensk medverkan i det europeiska samarbetet på det monetära området inte onödigtvis skulle behöva försvåras eller fördröjas. Emellertid anförde de socialdemokratiska ledamöterna reservation mot alla föreslagna ändringar beträffande Riksbanken. Kenneth Kvist har redan i debatten med välbehag läst upp delar av den texten. Trots att remissyttrandena i huvudsak var positiva blev det aldrig någon proposition eftersom det inte förelåg den breda politiska enighet som eftersträvas vid ändring av grundlag. En partipolitisk strid om Riksbankens ställning skulle t.o.m. ha kunnat verka destabiliserande genom att minska trovärdigheten hos låginflationspolitiken. I andra länder fortsatte dock utvecklingen mot mer självständiga centralbanker. Det gällde inte minst inom EU. I syfte att även Sverige skulle uppfylla Maastrichtfördraget begärde en enig riksbanksfullmäktige i en skrivelse till finansutskottet 1995 att riksdagen hos regeringen skulle begära förslag i huvudsaklig överensstämmelse med riksbanksutredningens förslag. Vid åtskilliga tillfällen har också jag i denna kammare och i andra sammanhang stött på regeringen om att skyndsamt lägga fram de förslag som under alla omständigheter måste genomföras innan EMU:s tredje fas inleds vid nästa årsskifte. Sent omsider inleddes partiöverläggningar i denna fråga. Resultatet återfinns i den proposition vi nu har behandlat i finans och konstitutionsutskotten. Förslagen överensstämmer i allt väsentligt med vad riksbanksutredningen förordade. I ett betydelsefullt avseende, nämligen ledningsfunktionens konstruktion, går fempartiuppgörelsen t.o.m. längre i självständighetsskapande riktning än vad utredningen på sin tid vågade föreslå. Fru talman! Det är mot denna bakgrund med stor tillfredsställelse jag biträder det yrkande om bifall till KU:s hemställan i betänkandet som tidigare framförts. Jag gör det desto hellre, som KU har rättat till en del ofullkomligheter som finansutskottet inte lyckades komma till rätta med. Viktigast är ändringen att Riksbankens redogörelser skall ställas till finansutskottet och inte till riksdagen, vilket förhindrar kollisioner med instruktionsförbudet. Jag noterar att KU i sin majoritetstext har lyft in hela stycken ur min egenhändigt skrivna avvikande mening nr 4 till finansutskottets yttrande. Jag noterar vidare att KU funnit att prövningen av ett beslut om skiljande av direktionsledamot från uppdraget inte skall utföras av vare sig Stockholms tingsrätt eller Arbetsdomstolen utan, som vi moderater förordat, på högsta nivå. Att man därvid föredragit Högsta domstolen framför Regeringsrätten har ingen nämnvärd betydelse. Frågan om offentliggörande av direktionens protokoll har tilldragit sig viss uppmärksamhet. Den kompromiss KU har formulerat kan vi leva med tills vidare - i synnerhet som Riksbankens ledning intar en positiv hållning både på denna punkt och beträffande utskottsutfrågningar av riksbankschefen. Jag ser det som angeläget att med goda möjligheter till öppenhet och insyn i Riksbankens verksamhet motverka allt tal om att ökad självständighet för Riksbanken skulle utgöra en inskränkning i demokratin. Det skall ju dessutom alltid finnas något att putsa på i ett regelverk. Jag tror inte det skall dröja alltför länge, fru talman, innan vi blir överens om att lagreglera även dessa detaljer i enlighet med den linje beträffande Riksbankens ställning och verksamhet som vi moderater så länge har drivit.

Fru talman! Det var intressant att höra denna historieskrivning. Jag kan inte säga att jag har kompetens att avgöra om det var för många "jag" och "Moderaterna". Det är möjligt att det inte var det, och då förstår jag att Lars Tobisson är glad och nöjd denna dag. Men det finns naturligtvis några frågor att ställa efter detta anförande. Lars Tobisson beskriver hur riksbankerna i Europa har blivit alltmer självständiga, och att Sverige som i någon sorts dunkel skugga av Europa har släpat efter. Det är naturligtvis inte alls sant. Det krävdes nämligen en labourregering i London för att hantera riksbanksfrågorna där efter 18 års högerstyre. Nu är det en socialdemokratisk regering som lägger fram detta förslag. Ibland kanske man inte bara skall tala om det egna partiet utan se den politiska processen som växer fram. När Lars Tobisson gör så pass mycket väsen av Riksbankens oberoende, vilket är åsikter som jag på flera punkter delar, är frågan varför varken han i finansutskottet eller hans moderata kamrater i konstitutionsutskottet var redo att vara så tydliga i frågan om oberoendet att de lät bli att skriva de särskilda yttranden de skrivit. Där är ju moderaterna inte redo att säga att banken skall vara så oberoende att det är fullständigt klarlagt hur oförvitligheten ser ut bland de främsta beslutsfattarna i Riksbanken. Och varför är moderaterna så tveksamma till en karenstid som naturligtvis innebär att man stärker förtroendefrågan? Hade man fullföljt den linje som Lars Tobisson nu talar om hade det varit konsekvent att vara både transparent, offentlig och oberoende i de här frågorna.

Fru talman! Jag vill också kommentera Lars Tobissons historieskrivning. Den borde nämligen studeras av varje socialdemokratisk ledamot som skall trycka på ja-knappen i dag. Det är faktiskt en moderatpolitik med rötter i den neoliberale Pinochets ekonomiske ideolog, Milton Friedman, som vi nu genomför de institutionella ramarna för. Jag tycker att det var en utomordentligt klargörande historieskrivning som Tobisson gjorde. Det är möjligt att han framhävde det egna partiet och sin egen roll något mer än hur det kanske i verkligheten har varit. Han har kanske haft mer hjälp av socialdemokraterna än vad han sade. Men icke desto mindre borde detta stämma litet till eftertanke, tycker jag. Det finns också en problematik som hela tiden glöms bort i detta sammanhang. Jag är överens med Tobisson så långt att penningpolitiken faktiskt är viktig politik. I det moderata synsättet finns - och det förvånar mig inte i sig - inte en tanke och ägnas inte ett ord om problematiken i att en viktig del av politiken överförs från den politiska eller demokratiska sfären till en liten elit av experter. Om denna motsättning och denna problematik har, kännetecknande nog, moderaterna inga funderingar i sin historieskrivning. Men, som sagt, eljest borde det stämma till eftertanke hos dem som kallar sig socialdemokrater och som i dag skall trycka på ja-knappen i fråga om detta betänkande.
Fru talman! Det är en myt att den förändring som nu genomförs skulle vara odemokratisk. Jag utvecklade det redan i mitt anförande och behöver inte uppehålla mig länge vid det, men låt mig konstatera att när vi nu lägger fast ett mål för Riksbankens verksamhet sker det genom beslut i Sveriges riksdag. En majoritet av ledamöterna här kommer att ställa sig bakom detta. Likadant: När vi fattar beslut om hur ansvarsfördelningen skall vara mellan övergripande riktlinjer för penning och valutapolitiken och dess löpande tilllämpning görs det med ett demokratiskt beslut i Sveriges riksdag. Just för att förhindra detta tal om att det skulle vara odemokratiskt har vi moderater hela tiden varit mycket angelägna om att se till att öppenhet råder i frågor som rör bedrivandet av penningpolitiken - därav våra krav på offentlighet för protokollen och på att det skall vara lagreglerat att riksbankschefen deltar i utskottsutfrågningar. Han skall dessutom själv kunna begära att få göra detta i syfte att klargöra syftena med och bakgrunden till den penningpolitik som Med denna uppdelning, som är den gängse i andra länder, ansluter vi oss till ett mönster som jag tror är befruktande för den ekonomiska politiken men också i högsta grad tillfredsställande för den demokratiska insynen.
Fru talman! I demokratisk ordning kan man också fatta beslut som till sitt innehåll inte är demokratiska. I demokratisk ordning kommer vi i dag att lägga grunden för ett beslut - det skall ju också fattas ett andra beslut efter valet i höst - där en del av politiken överförs från politisk påverkan till tjänstemän som är politiskt oavsättbara under sin mandatperiod och som inte får ta politisk instruktion. Riksdag och regering skall alltså över huvud taget inte lägga sig i hur de sköter sitt ämbete i politiskt hänseende. Detta är att överföra politik till en liten byråkratelit, och detta är det odemokratiska i beslutet. Att det däremot fattas i demokratisk ordning och att vi har en demokratisk debatt om beslutet är jag helt överens med Tobisson om. Den svenska riksdagen fungerar demokratiskt. Men tyvärr fattar den i dag ett beslut som till sitt innehåll strider mot demokratin.

Fru talman! Som Lars Tobisson resonerar kring demokratifrågan är det demokratiskt om man bara har ett demokratiskt beslut när man genomför en förändring. Då kan man naturligtvis säga att det finns goda möjligheter att genom demokratiska beslut avskaffa demokratin, om det bara finns en majoritet för det i Sveriges riksdag. Det har gjorts i andra länder tidigare. Men jag tänkte ställa en helt annan fråga till Lars Tobisson som mer konkret gäller det här systemet. Jag skulle vilja höra vad Lars Tobisson säger om den amerikanska modellen med Federal Reserve, där man har två jämställda mål. Federal Reserve, den amerikanska motsvarigheten till Riksbanken, har också som mål att följa den amerikanska regeringens ekonomiska politik. Anser moderaterna och Lars Tobisson att det är en modell som leder till färre jobb, högre inflation, sämre ekonomi och lägre tillväxt? Är det verkligen så? Är inte i själva verket den modellen inte bara mer demokratisk utan också i ekonomisk mening mer effektiv för penning och valutapolitiken?
Fru talman! Det är, som tidigare sagts, något egendomligt att Peter Eriksson söker sin förebild i USA. Jag har inga svårigheter att som förebild ta den penningpolitik som Federal Reserve har drivit under mycket mer än tio år nu. Föreskriften i Federal Reserve Act bär ju prägel av att den här lagstiftningen är gammal och i det avseendet omodern. När Volcker blev centralbankschef i USA blev det alldeles klart en prioritering av inflationsmålet. Det har också framgått vid utfrågningar av den nuvarande chefen Alan Greenspan, vilka mycket utförligt redovisas i pressen, att det är inflationsmålet som är överordnat, helt enkelt av det skälet att en myndighet som Riksbanken bara kan ha ett mål för att med den uppsättning instrument man har till sitt förfogande kunna bedriva sin verksamhet. Sedan är det en helt annan sak att Riksbanken liksom ECBS, vilket också står i förarbetena till den nuvarande lagstiftningen, vid utövandet av sitt penningpolitiska arbete för att trygga prisstabilitetsmålet också skall ta hänsyn, i den mån det inte äventyrar prisstabilitetsmålet, till andra förhållanden i den ekonomiska politiken. Jag är glad över att detta inte belastar lagen utan står i förarbetena. Därvidlag är vi moderna. Och det bör vi vara, eftersom detta är en lagstiftning som nu kommer till i ett sent stadium.
Fru talman! Det är just det här jag ville ha fram tydligt. Jag tycker att Lars Tobisson gör väldigt tydligt vad han menar, nämligen att det är mer modernt att helt avpolitisera det här och ställa inflationsmålet helt ensamt så att det inte kan störas av den ekonomiska politik som regeringen bedriver. Jag tror att detta är en felaktig analys för den som vill driva en bra ekonomisk politik sammantaget för ett land. Jag tror att det här leder till konflikter och motsättningar som försämrar effektiviteten i ekonomin och skapar, som man säger, suboptimeringar. Jag tar upp den här mer ekonomistiska diskussionen därför att jag inte tror att Lars Tobisson och jag kommer att kunna komma överens i den demokratiska frågan. Men jag tycker att det är viktigt att visa att inte ens den modell duger som man använder i USA, kapitalismens riktigt förlovade land där man fortfarande tror litet mer på demokrati. Man vill sätta inflationsmålet över allt annat och avpolitisera den här frågan.
Fru talman! Det är fullkomligt obegripligt varför det skulle vara mer demokratiskt att ha flera mål för Riksbankens verksamhet än att ha ett enda mål. Vari består den avpolitisering som Peter Eriksson talar om när man föreskriver att det är just inflationen som skall bekämpas och inte sätter upp även andra mål? Det hänger inte ihop. Den debatt ni för om att det är odemokratiskt att tilldela Riksbanken ett klart och tydligt mål för verksamheten och att också bygga upp det hela så att det arbete som bedrivs kan ske utan påverkan från dagsaktuella politiska hänsyn kommer inte att hålla i längden. Det är en förtvivlad kamp. Den finns även i andra länder, men överallt har man insett att skall man få effektivitet i kampen mot inflationen skall man gå den här vägen. Peter Eriksson kan ju inte gärna mena att det skulle vara odemokratiskt att bekämpa inflationen.

Fru talman! Det beslut som vi här i dag skall fatta gäller sannolikt den under efterkrigstiden viktigaste reformen för att skapa stabilitet i svensk ekonomi. Jag vill gratulera svenska folket till denna reform, som gör väljarna mindre beroende av sina politiker - i regeringen såväl som i riksdagen. Reformen är ett lika glädjande som klart brott med den manipulativa tradition i svensk ekonomisk politik som har härskat i över 50 år. Folkpartiet har länge förespråkat den här reformen, med eller utan EMU, men först nu har Socialdemokraterna givit upp sitt motstånd. Det är välkommet. Bättre sent än aldrig! Medborgarna gynnas framdeles genom att några viktiga faktorer i deras ekonomiska liv, t.ex. inflation och räntor, bestäms långsiktigt och längre bort från dagspolitiken med dess historiskt välbekanta frestelser att jaga röster genom åtgärder som leder till högre inflation. Detta gäller inte minst när det finns risk för s.k. valfeber, eller när en parlamentariskt svag regering får svårt att hålla en - med tanke på inflationen - tillräckligt stram finanspolitik. En riksbank med ett trovärdigt långsiktigt inflationsmål hjälper medborgarna mot de negativa konsekvenserna av den kortsiktiga politiska röstmaximering som finns i varje demokratiskt system. Trovärdigheten vinner banken genom att vara oberoende av påtryckningar, instruktioner och genom förbudet att söka instruktioner. Regeringar kan inte som förr instruera Riksbanken att driva en politik som leder till högre inflation och som långsiktigt skadar produktion, sysselsättning och möjligheterna att föra en rationell fördelningspolitik. Den oberoende riksbanken fungerar alltså, å medborgarnas vägnar, som bevakare av det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska politiken. Den klara rollfördelningen mellan regeringen - med sitt ansvar för finanspolitiken - och den oberoende riksbanken - med sitt ansvar för penningpolitiken - gynnar en långsiktigt god och stabil utveckling av ekonomin. Med penningpolitiken delegerad till en oberoende riksbank krävs naturligtvis ett av riksdagen godkänt mål för banken att styra mot, nämligen "att upprätthålla ett fast penningvärde". Nyckelord i detta sammanhang är alltså delegering, trovärdighet, öppenhet, oberoende, mål och rollfördelning. Nyckelord är i sammanhanget däremot inte Maastricht eller EMU. På grund av våra internationella åtaganden kommer denna reform att tidsmässigt genomföras nu. Men även utan Maastrichtfördraget och EMU vore den här ändringen av Riksbankens ställning i högsta grad önskvärd. Även om Sverige hade legat vid antipoden hade Folkpartiet naturligtvis varit för den här reformen, därför att den stärker den långsiktiga inriktningen av politiken. I själva verket anser faktiskt väldigt många EMU-kritiker att en förutsättning för att Sverige skall stå utanför EMU är att Riksbanken är oberoende. Det är naturligtvis inte motivet för oss i Folkpartiet, som vill att Sverige skall gå med i EMU så snart som möjligt, men det illustrerar den splittring i grundläggande frågor som råder bland Leder då verkligen en oberoende riksbank till lägre inflation? Calmforsutredningen skriver: "Det förefaller klart att det i alla fall i OECD-länderna finns ett tydligt samband - länder med mera" - oberoende - "centralbanker tycks uppvisa lägre inflation." Leder inte en självständig centralbank till högre arbetslöshet? Jag citerar Calmforsutredningen igen: "De empiriska studierna tycks - belägga" - att det inte finns något - "samband mellan centralbankens ställning och den genomsnittliga arbetslösheten över längre perioder." Däremot kan en regering kortsiktigt höja sysselsättningen genom att vid ett, säger ett enda tillfälle ge avkall på inflationsbekämpningen. Man får då lätt en situation med permanent högre inflation, men utan någon bestående sysselsättningsvinst. Till detta kommer det ekonomiska och demokratiska problemet vid en sådan här snabb inflationsökning för att nå kortsiktiga sysselsättningsvinster att det bland allmänheten sker en tillvänjning vid att regeringen säger ett och gör ett annat när det gäller inflationen. Det är först när regeringen ger intryck av att inte vilja ha inflation som en snabb ökning av den faktiska inflationen får den kortsiktiga sysselsättningsskapande effekten. Däremot har det en långsiktigt sysselsättningsnegativ effekt. Nåväl, detta beteende skapar i sig nya inflationsimpulser när löneförhandlare, företag och andra höjer sina löner och priser för att på så sätt i förväg skydda sig mot en förväntad ökande inflation, som just därmed blir en självuppfyllande spiral för prisoch löneindex i ekonomin. Man har heller inte kunnat finna att länder med självständiga centralbanker har en större variation i produktion och sysselsättning. Det finns inga större konjunktursvängningar i länder med en självständig centralbank, ingen större amplitud alltså. Det här förklaras sannolikt av att myndigheterna i länder med hög trovärdighet för inflationsmålet är friare att driva en mera kraftfull anticyklisk politik än myndigheterna i länder där man saknar eller har låg trovärdighet för inflationsmålet. Slutsatsen är alltså att den som tycker att det är bra, viktigt och värdefullt att myndigheterna kan driva en aktiv och effektiv konjunkturutjämnande politik bör vara anhängare av en oberoende riksbank. Det ger fler frihetsgrader att driva en sådan politik. Demokrati är inte detsamma som att politiker skall kunna ingripa i skeendena så fort de själva vill. Demokrati är inte heller lika med centralisering av beslut till politiska församlingar som regering och riksdag. Det är demokrati när beslut är delegerade till domstolar, till en oberoende revision, som vi ännu inte har i Sverige men som vi förhoppningsvis får, till universiteten eller till en oberoende riksbank, just därför att dessa beslut är delegerade och just därför att delegationen - det ligger i själva ordet - under vissa noga specificerade förutsättningar kan återtas. Det skall vara svårt, men inte omöjligt. Fru talman! Det är roligt att ha fått vara med om denna historiska reform från ax till limpa så att säga: som akademisk forskare, som folkpartiledamot av Riksbanksutredningen, som Lars Tobisson tidigare nämnde, som statssekreterare och nu som liberal riksdagsman. Man kan säga att i den här reformen sammanstrålar två viktiga intresseriktningar hos Folkpartiet: ekonomisk liberalism och ett starkt engagemang för konstitutionella frågor. Men vi i Folkpartiet har naturligtvis inte alls några monopolanspråk på den här reformen. Vi är mycket glada att det är flera partier som är med på vagnen, inte minst de nu måhända av verkligheten omvända socialdemokraterna. Jag tycker att det i det stora hela var ett utmärkt inlägg som Pär-Axel Sahlberg gjorde. Det måste jag säga. Men jag beklagar ändå att inte Jan Bergqvist är här. Han är ändå ordförande i finansutskottet, tillika satt han i Riksbanksutredningen. Det är litet egenartat att han inte är här och att ingen annan socialdemokrat från finansutskottet har funnit det mödan värt att inför detta historiska beslut delta i debatten om Riksbankens oberoende ställning. Tack!

Fru talman! Än en gång borde den borgerliga förnöjsamheten med dagens beslut stämma de socialdemokratiska ledamöterna, som skall rösta ihop med borgarna, till eftertanke. Carl B Hamilton började sitt anförande på ett sätt som fick mig att nästan, om inte ryggstödet hade varit så stadigt, ramla baklänges. Den antidemokratiska hållningen kom därmed till uttryck i sin prydno. Den här reformen var bra, sade han, därför att den minskar väljarnas beroende av sina politiker. Granska detta litet grand! Vad är politiker? Jo, det är väljarnas företrädare. Det är de som är valda av folket, som folket kan avsätta och som folket därigenom kan styra. Man skall vara mindre beroende av detta. Det innebär ju att vi minskar inflytandet över en del av politiken. Vi minskar demokratin. Vi minskar folkets möjligheter att påverka en del av politiken. Det är det detta handlar om. Men om det nu är bra att väljarna blir mindre beroende av sina politiker på detta område, finns det då andra områden enligt Carl B Hamiltons mening där det är bra att väljarnas beroende av sina politiker minskar? Vi kanske kan börja skära ned det demokratiska inflytandet steg för steg. Jag hoppas i så fall bara att socialdemokratin inte förfaller också i de avseendena och går med er på den vägen.
Fru talman! Den här invändningen var väntad. Jag tror till skillnad från Kenneth Kvist inte att det nödvändigtvis är så att politikernas strävanden efter att t.ex. vinna val eller att hantera en svag parlamentarisk situation i varje ögonblick är så lycklig för medborgarna. Jag tror att det är bra att medborgarna har Riksbanken såsom en någorlunda garant för långsiktighet och stabilitet i den ekonomiska politiken. Jag pekade i mitt anförande på en konflikt mellan kortsiktiga vinster på sysselsättningssidan, som kan vara lockande att ta fram med hjälp av en hög inflationstakt, och ekonomins och medborgarnas långsiktiga intresse av lägre inflation och bättre sysselsättningsutveckling. Det är fråga om en rollfördelning - Bo Könberg var inne på den frågan tidigare - hos domstolar och universiteten. Jag pekade på möjligheterna att utvidga detta till en mer oberoende revision som granskar riksdagens och regeringens beslut i efterhand och försöker utvärdera dem. Det är fråga om olika uppfattning om hur involverade politiker skall vara i enskilda fall och enskilda beslut. Det fanns ett slagord i slutet av 60-talet och början av 70-talet, som Kenneth Kvist sannolikt lever med fortfarande: Politik är allt - allt är politik. Jag tror att det är fel. Det är olyckligt för väljarna, medborgarna, om politik skulle genomsyra varje del av samhällslivet. Det är viktigt för en väl fungerande demokrati att ha en rollfördelning. Det är inte till nackdel att i viss utsträckning avlasta riksdagen en del politiska beslut, så att den bättre kan koncentrera sig på större, viktigare och centralare delar av beslutsfattandet.
Fru talman! Repliken gjorde inte saken bättre. Den expertelitistiska inställningen mot demokratin kommer ännu tydligare till uttryck i vad Carl B Hamilton säger. Politikernas strävan att vinna folkets förtroende skulle leda till opportunism. Vilken syn på folket. Vilket syn på väljarna som politikernas uppdragsgivare. Vilken syn på politiken. Det är för att tillgodose denna syn på politiken som vi nu skall se till att Riksbanken skall få leva sitt eget liv, styras av en liten direktion bankdirektörer som utan politisk kontroll eller inflytande, utan att ta instruktion av demokratiskt valda organ, skall kunna föra den penningpolitik de vill, som skall vara en och densamma oavsett vad som händer i samhället. Man lär sig ingenting om att sträva efter en stabil penningpolitik eller ett fast värde på den svenska kronan. Det var väl det som ledde till de 500 procentiga räntorna och den ekonomiska kalabalik vi såg för ett antal år sedan, som orsakade massarbetslöshet och ett stort budgetunderskott. Det är ett viktigt område av politiken som vi nu börjar att föra bort från demokratiskt inflytande. Det är utomordentligt allvarligt och beklagligt. Jag tycker att dessa elitistiska och antidemokratiska yttranden som kommer från en som kallar sig liberal borde återigen stämma den socialdemokratiska gruppen i kammaren till eftertanke innan man trycker på jaknappen.
Fru talman! Jag är glad att Kenneth Kvist inte anklagade mig för mord. Det låg nästan i tangentens riktning. Synen på folket och synen på politikerna: för Kenneth Kvist är allting samma sak. Jag tror faktiskt att folket är klyftigare och mer begåvat och är intresserat av mer långsiktighet än vad politikerna alltid kan leverera. Jag menar att jag har en mer realistisk syn på hur det politiska livet fungerar med valcykler, strävan efter majoritet. Ibland misslyckas man med att bilda majoritet, och då är det parlamentariska läget inte så uppmuntrande för någon - allra minst för medborgarna. Det är hela tiden fråga om att folket delegerar till riksdagen att fatta beslut, och sedan delegerar riksdagen till Riksbanken att fatta beslut, till Svea hovrätt att fatta beslut, till universiteten att fatta beslut, osv. Demokrati och demokratiskt inflytande är inte detsamma som en omedelbar centralisering av beslut till Det är inte demokrati. Det är inte demokrati om Kenneth Kvist får bestämma färgen på min slips. Det är det han vill. Han vill att politiker skall vara med i varje beslut i hela ekonomin i hela samhället. Det är inte något eftersträvansvärt.
Fru talman! Jag tycker att Carl B Hamilton är tydlig och visar väl det riktiga i mitt tidigare anförande. Jag menar att många av oss politiker som verkar i dag har förlorat allt av visioner och idéinnehåll och ser oss själva som tjänstemän och förvaltare. Ekonomism har blivit något slags religion för dessa förvaltare och tjänstemän. Carl B Hamilton drar till med något som har blivit alltmer vanligt både bland politiker och i ledningen för näringslivet. Det är ett tydligt förakt för demokratin. Han säger att politikerna är manipulativa, kortsiktiga och röstmaximerande. Tjänstemännen är långsiktiga, oväldiga och oegennyttiga. Det är ett tidens tecken som jag tycker är oerhört farligt. Kanske är det också ett tidens tecken att just Folkpartiet är med på vagnen. Folkpartiet stred i början av seklet för demokratin. Nu strider man för en avdemokratisering. Om det bara hade varit denna fråga. Om det bara hade varit Carl B Hamilton och Tobisson som drivit den linjen. Detta är ett av många steg i samma riktning. Det är det som gör att det blir viktigt att diskutera. Det är det som gör att Carl B Hamilton är en fara för demokratin i Sverige och i västvärlden.
Fru talman! Det är riktigt att det finns en tendens i många demokratier att sträva efter en tydligare rollfördelning mellan finanspolitik och penningpolitik, men även på andra politikområden. Det finns en insikt om att politiker inte alltid i varje ögonblick tar ett långsiktigt perspektiv. Det är det som det är frågan om här. Riksbanken är bevakare av ett långsiktigt perspektiv, medan politikerna i många fall frestas att ta ett mer kortsiktigt perspektiv - inte minst inför ett val. Om man inte accepterar den verklighetsbeskrivningen är man antingen naiv eller så försöker man slå blå dunster i åhörarna. Det finns en skillnad i perspektiv.

I själva verket skulle många argumentera för att man stärker demokratin genom att politikerna och de politiska partierna skulle få mer tid, ork och energi att ägna sig åt de stora, viktiga frågorna om vissa frågor kan föras åt sidan genom delegering. Om man ångrar sig eller vill ändra på systemet kan denna delegering återtas.
Fru talman! Jag menar inte att allting skall beslutas av regering och riksdag. Jag menar att vissa frågor kan delegeras och vissa frågor kan beslutas på helt andra ställen. Jag är inte intresserad av att besluta om Men det finns övergripande, gemensamma angelägenheter. Jag tycker att det beslut vi fattar i dag är ett beslut där vi avhänder oss möjligheten att styra. Vi delegerar inte, utan vi avhänder oss möjligheten att styra. Det gäller inte bara oss, utan vi förhindrar också kommande riksdag att göra detsamma. När Carl B Hamilton är trött och inte har några visioner och idéer om att förändra världen tror han att det gäller alla och tycker att man därför lika bra kan delegera det hela till tjänstemännen. Det gäller inte bara frågan om Riksbanken och penningpolitiken utan en lång rad frågor. Men det finns andra som har drömmar, visioner och idéer och som vill förändra, och det är det Carl B Hamilton försöker förhindra med sitt sätt att resonera.
Fru talman! Det var litet överraskande att av en miljöpartist bli beskylld för att vara visionslös för en person som jag, som t.ex. har kämpat för Europatanken och Europavisionen under många år, som har försökt reformera jordbrukspolitiken, så att den blir mera miljövänlig och mera konsumentvänlig, och frihandeln i världen. Kom inte och snacka om att Peter Eriksson och hans parti skulle ha mer visioner än en liberal bara därför att vi är för en rollfördelning mellan penning och finanspolitik och därför att vi har en annorlunda syn på politikens hegemoni än vad ni i Miljöpartiet har tänkt er!
Fru talman! Det var en väldig diskussion om Carl B Hamiltons slips. Så snygg är den väl inte? I grunden är jag helt överens med Folkpartiet i frågan om rollfördelningen och det förtroendeskapande arbetet. Men det blir bekymmersamt för mig som socialdemokrat att ständigt få höra från moderater och folkpartister att de nu äntligen har baxat socialdemokraterna ända hit. Historien går måhända inte att paketera så behändigt. Jag beklagar självfallet att Carl B Hamilton saknar Jan Bergqvist och hellre skulle ha fört diskussionen med honom. Jag kan inte veta varför andra utskott har valt att inte delta i den här debatten, men det är KU:s ärende. På något sätt får Carl B Hamilton hålla till godo med mig. Jag minns inte om Carl B Hamilton var kvar i Rosenbad när det ryckte i de politiska krafterna 1992 när valutan föll. Men den erfarenheten är intressant att ha med sig i den här diskussionen. Nu är det nämligen så att det faktiskt är den socialdemokratiska politiken som har återfört balansen i svensk ekonomi. Vi har nu en ekonomi som är så stark att vi kan välja, i varje fall utifrån rent värderingsmässiga grunder, om vi skall gå med i EMU eller stå utanför. Men helt klart är att vi nu är medlemmar i EU, med allt vad det innebär. Det är väl inte något storartat verk att få socialdemokraterna att nu verka för en fristående riksbank inom sitt område, då detta nu ändå ingår i den union som vi tillhör. Frågan är därför vilket storverk som Folkpartiet har gjort i det här avseendet.
Fru talman! Jag debatterar gärna med Pär-Axel Sahlberg. Man skall snarast se mitt inlägg så att jag gärna också hade debatterat med Jan Bergqvist som ett komplement. När vi på vår kant säger att vi välkomnar att Socialdemokraterna har kommit till denna ståndpunkt är det naturligtvis bl.a. mot bakgrund av den reservation som Jan Bergqvist gjorde i Riksbanksutredningen för några år sedan, där han underkände hela tanken på en oberoende riksbank. Det är möjligt att Socialdemokraterna tidsmässigt har landat på den här betänkandetexten just 1998 på grund av våra internationella åtaganden. Jag hoppas att Folkpartiet möjligen har bidragit till detta, men det är möjligt att EU-medlemskapet har varit den viktigaste drivkraften för Socialdemokraterna i denna process. Vad jag ville säga var något enklare, nämligen att jag tror att det oberoende av EMU och Maastricht ligger i det svenska folkets intresse att ha en oberoende riksbank, bl.a. av de skäl som Pär-Axel Sahlberg själv tidigare har framfört, att verkligheten, omvärlden, finansmarknaderna och gränserna är annorlunda i dag än vad de var för några hundra år sedan, när Riksbanken startade, eller så sent som i början på 80 talet. Kombinationen av nya finansmarknader och informationsteknik har ändrat verkligheten, och den verklighetsbilden är Pär-Axel Sahlberg och jag helt överens om.

Fru talman! Penningpolitiken är ett centralt politikområde. Den hör därmed hemma i den demokratiska sfären. Det är självklart, eftersom penningpolitiken har stor betydelse för fördelningen av resurser i samhället. Det här problemet ägnar Riksbanksutredningen inte mycken möda. På en och en halv sida avfärdar man det som ett problem. Det är den bedrövligaste analys jag har läst när det gäller demokrati, näst efter Söderstens senaste artikel. I propositionen krymper demokratins vikt ytterligare. Där ägnar man fyra rader och ett ord åt demokratifrågan. I betänkandet fullföljs det här, och där är det en rad. Det här finner jag beklagligt och betänkligt. Det finns naturligtvis skäl för att ha ett odemokratiskt moment i en centralbank. Det finns ingen centralbank i hela världen som är demokratiskt styrd. Men frågan är hur mycket odemokrati man kan tolerera. Då skall vi veta att den konstruktion som vi är i färd med att bestämma om nu är extrem. Jag skulle vilja illustrera det här genom att citera en artikel i Dagens Nyheter den 18 juni 1997. Den är skriven av en f.d. tjänsteman i Riksbanken och en f.d. tjänsteman i Finansdepartementet. Jag skall ta två korta citat. Det första citatet lyder: "Detta påminner om ett den ekonomiska politikens moment 22. Vi vill halvera arbetslösheten men då accelererar inflationen, om inflationen accelererar måste vi förhindra detta." Det andra citatet lyder: "Om inte regeringen föreslår några strukturella åtgärder kan man litet tillspetsat hävda att det är Urban Bäckströms och Kjell-Olof Feldts plikt att se till att Göran Perssons och Erik Åsbrinks mål att halvera arbetslösheten inte lyckas." Det är klarspråk vad det gäller att man underordnar all övrig politik under inflationsmålet. Jag tänker uppehålla mig vid två aspekter av den här frågan. Den första är effektivitetsfrågan: Är det vettigt att gå den här vägen ur effektivitetssynpunkt? Den andra är demokratiaspekten, förankringsaspekten. För att börja med effektiviteten har det pratats en hel del om Federal Reserve här i dag. Det är inte heller någon demokratisk centralbank, men den har ett vettigare mål. Och i valet mellan två onda ting bör man naturligtvis välja det mindre onda. I den allmänna debatten framhålls det ofta att det är avregleringen av arbetsmarknaden som har gjort att man är framgångsrik i den amerikanska ekonomin. Det kan tänkas att det finns ett moment av detta. Frågan är: Är det humanistiskt försvarbart att den vägen lösa ekonomiska problem? Jag tror att den aspekten är klart överdriven. Det finns två andra aspekter. Det gäller bl.a. det som har framhållits här, dvs. att man har en dubbel målsättning. Man har som mål att främja både stabilitet och tillväxt. Det innebär att man kan söka den punkt som är optimal. Den enkla, exakta lösningen är fyrkantig och dålig. Nästa aspekt är att man i USA inte håller på att skapa en myntunion. Man har helt andra förutsättningar för att bedriva en friare och mer reflekterande och analyserande penningpolitik och finanspolitik. Den socialdemokratiska reservationen i Riksbanksutredningen har citerats flera gånger här. Jag kan bara hänvisa till min motion, där den finns återgiven i sin helhet. Jag tycker att den är utomordentligt bra. Det är en sådan penningpolitik som vi borde ha i Så till en annan aspekt. Man tror att man med denna konstruktion, som är en bundesbankskonstruktion och en ECB-konstruktion, kan hålla tillbaka inflationen på ett effektivt sätt. Det kan man säkert göra, men den typen av politik har inte folklig förankring i Sverige. Långt in i de borgerliga leden ställer man upp på tanken att full sysselsättning måste vara det överordnade målet. Så är det inte i Tyskland. I Tyskland har man erfarenheter som gör att det viktigaste är att hålla tillbaka inflationen. Det är naturligtvis radikalt olika förutsättningar för att bedriva en sådan politik. Jag är rädd att det på sikt kommer att leda till kaos och att folk vänder politiken ryggen i än större utsträckning. Frågan är också om experterna i Riksbanken är så oerhört skickliga och effektiva på att bedriva penningpolitik. Jag dristar mig att ifrågasätta mycket av det som Riksbanken har gjort under senare år. Det råder en ganska stor samstämmighet om att Riksbanken höll räntorna på en alltför hög nivå alltför länge. I går kom det en inflationsrapport från Riksbanken som varnar för att det snart kan vara dags att höja räntan igen. Men vad är det för inflation man skall bekämpa? Den som finns nu beror så gott som helt och hållet på skatter. Den allmänna prisnivån sjunker. Jag tror att det är ett utslag av att man vill skrämma fackföreningsrörelsen. Den reala ekonomin är deflationistisk. Man skall kanske inte måla fan på väggen, men det finns en hel del tecken i deflationistisk riktning. Kommer vi att kunna hantera den frågan i Europa i framtiden? Man står så oerhört hårt fast vid att uppfylla konvergenskriterierna att manöverutrymmet är oerhört litet. Så går jag över till demokratiaspekten. Aspekterna går naturligtvis i varandra. Förslaget är ett utslag av en omtolkning av demokratibegreppet, som jag ser det. Kerstin Jacobsson har skrivit en doktorsavhandling om detta som heter Så gott som demokrati. Den är synnerligen intressant att ta del av. Den visar hur demokratibegreppet har glidit i väg utan debatt, utan analys och utan förankring. Jag tror att det är olyckligt. Den konstruktion som riksdagens majoritet nu kommer att välja för Riksbanken är ett uttryck för att man underordnar sig en främmande politisk kultur. Det kommer att bli oerhört svårt att få förankring för detta. Det finns alltså fundamentala demokratiska brister i förslaget. Det gör det redan i propositionen. Jag beklagar verkligen att konstitutionsutskottet, som är systemets försvarare och demokratins väpnare i Sveriges riksdag, går ännu längre än vad regeringen gör i propositionen. Man föreslår ändringar i regeringens förslag om att Riksbanken skall rapportera till riksdagen. Frågan skulle enligt regeringens förslag ha blivit ett riksdagsärende. Var och en av ledamöterna skulle ha kunnat diskutera den. I utskottets förslag skall rapporten gå till finansutskottet. Vi har inte offentliga utskottssammanträden i Sverige. Ärendet blir inte en riksdagsfråga. Jag kommer inte att ha en chans att diskutera Riksbankens rapport i det forum där det borde ske. En oerhört viktig aspekt av demokratin är ansvarsutkrävandet. Jag skulle vilja fråga vilket ansvar som har utkrävts av Bengt Dennis för det som hände på hösten 1992, som troligen kostade det svenska samhället och den svenska samhällsekonomin mer än hela den budgetsanering som vi har åstadkommit med blod, svett och tårar under senare år. Vad har det utkrävts för ansvar? Vi skall gå in i ett regelsystem som ännu mer avskärmar från ansvarsutkrävande. Med detta säger vi att vi inte litar på folket. Carl B Hamilton gav uttryck för att folket är klokt. Det vi i realiteten gör är att vi talar om för människor att vi inte litar på dem och att de kommer att tvinga fram populistiska åtgärder. Vad kan man förvänta sig för innehåll i den framtida penningpolitiken under det nya regelsystemet? Det finns en man som heter Torsten Svensson, som har skrivit en bok som heter Novemberrevolutionen. Den skildrar hur det gick till när kreditmarknaden avreglerades i Sverige. Han har många intressanta slutsatser och kunskaper att förmedla i boken. Jag skall läsa litet ur den. Det är en kommentar till ett sociogram som han gör, där han jämför den ideologiska attityden hos ett antal olika grupper i samhället. Den finanspolitiska eliten är en. Han skriver att den penningpolitiska delen av förvaltningen är kraftigt borgerlig i förhållande till den övriga förvaltningseliten. Sociogrammet visar att det inte råder någon tvekan om att den penningpolitiska eliten värderingsmässigt står mycket klart till höger om alla andra i samhället. Jag skulle också vilja citera Carl Hamilton - en annan Hamilton än den vi har här i kammaren - som uttrycker sig litet mer litterärt än vad jag förmår. Han skrev i ett kåseri så här: "I går samlades ledningen för landets mäktigaste politiska parti. En sober tillställning i en tyst borg. Utan störande väljare, utan skränig partikongress, möttes landets mest kompetenta partielit. Oavsättbar, målmedveten, ansvarig blott inför sig själv och sitt höga syfte. Riksbankspartiet höll möte." Det var ett möte då våra gamla regler gällde. Carl B Hamilton har citerat Calmforsutredningen, men han har icke citerat underrapporten av Jörgen Hermansson, som tar upp demokratiaspekten av EMU. Det är alltså inte en analys av det förslag som vi har nu, men parallellerna är så gott som exakt kongruenta, så man kan mycket väl dra slutsatser av det. Det anmärkningsvärda, apropå Calmforsutredningen, är att i utredningen citeras Hermanssons rapport på två punkter, men i intet fall handlar det om Hermanssons slutsatser i sig utan om några teknikaliteter som nämns i hans underrapport. Så här skriver Hermansson: Folkstyrelsen befrämjas genom att de förtroendevalda, ytterst sett folket självt, ges ökade möjligheter att lära av sina misstag. Det, vill jag säga, är ett uttryck för förtroende för folket. Hermansson fortsätter: Maastrichtfördragets konstitutionella ordning är emellertid rigoröst utformad i syfte att hålla de folkvalda politikerna permanent utanför det penningpolitiska beslutsfattandet. Folket är omyndigförklarat. EMU är således snarast ett tydligt exempel på negativ konstitutionell självbindning och måste därför också sägas vara hämmande för folkstyrelsen. Jag tycker att detta är tydligt. Jag var med här i kammaren 1985, när vi avreglerade kreditmarknaden. Det senaste budet för vad det kostade samhällsekonomin, som stod att läsa i Svenska Dagbladet i går, är 35 miljarder. År 1989 genomförde vi den första åtgärden för att göra Riksbanken mer oberoende. År 1992 föll kronan efter ett kronförsvar in absurdum. Pär-Axel hänvisar till de senaste årens utveckling och tar det som ett motiv för att genomföra förändringar i den här riktningen. Men vad är det vi kan se? Vilka hade inflytande över kreditavregleringen? Det var experter. Den växte inte fram genom en debatt i demokratiska former. Läs Torsten Svensson! Där finns detta på pränt.

Fru talman! Det är trevligt att ha en partikamrat att tala med, när vi nu undrar var de andra är. Bengt-Ola är ändå här, och han för en tapper kamp mot EMU. Det blir ändå litet i häftigaste laget. Han förfasade sig över den kreditavreglering som experterna har genomfört, men var det inte just den han sade att han var med här i kammaren och beslutade om? Då får man ju ta ansvar. Det exempel han ger från "riksbankspartiet" är också mycket intressant. Han avslutar med att säga att detta är under nuvarande ordning. Ja, just den ordning som han vill behålla, när han nu inte är redo att genomföra den här förändringen. Bengt-Ola ställer många intressanta frågor. Han frågar hur mycket "odemokrati" man kan tåla. Det är en intressant formulering - så kan man säkert formulera sig i Dalarna. Det är som jag ser det inte så mycket en fråga om graden av demokrati, utan de frågor vi tillsammans har att kämpa med är hur demokratin fungerar, vilka redskap den kan använda och hur den kan utvecklas. Jag är inte så orolig för att den här frågan just därför skapar problem. Den principiella fråga som ligger i botten på prisstabilitetsmålet är frågan om inflationen och inflationsbekämpningen och dess relation till arbetslösheten. Det är något av Bengt-Ola Ryttars huvudfråga. Det råder väl inget tvivel om att dessa på kort sikt är mycket av kommunicerande kärl. Däremot finns det inte några vidare bra utredningar eller besked på hur de här två hänger samman i det långa perspektivet. Om full sysselsättning är det övergripande målet, vilket jag både respekterar och skulle önska, vill jag fråga Bengt-Ola: till vilket pris?

Fru talman! Precis som Pär-Axel Sahlberg säger satt jag i riksdagen 1985, 1989 och 1992. En viktig bit i mitt ansvarstagande för de misstag som gjordes då är att diskutera dem, föra fram dem, försöka få några som helst vettiga slutsatser utifrån de misstag som gjordes. I det skedet var vi, de flesta, på samma vagn, och därför blir det väldigt litet diskussion. Som riksdagsledamöter var vi noviser. Vi kunde ingenting om de här frågorna. I den gamla världen skötte Sträng och pojkarna det här alldeles på egen hand. Inte heller det var särskilt demokratiskt, men man kunde under den regimen hävda den fulla sysselsättningen, och man var också oerhört skicklig i att göra det. Det borde gå även under dagens förhållanden. Det kanske inte går med samma metoder, men vi må åtminstone försöka hitta de lösningar som skulle medge det. Demokratin måste utvecklas. Om man inte försöker utveckla den, utan snarare avvecklar den, skapas en väldigt stark, negativ spiral. Därför är sådana här steg mycket beklagliga.

Fru talman! Repliktiderna är litet korta, så därför vill jag nu i ett anförande säga några saker. Jag vill först ge Ryttar en komplimang för ett intressant inlägg och för kuraget att hålla fast vid en ståndpunkt som borde vara hela arbetarrörelsens i denna fråga. Det Carl B Hamilton sade om delegering kan inte få stå oemotsagt. Det är trots allt en skillnad på Carl B Hamiltons slips och penningpolitiken. Det skiljer sig också från att t.ex. universiteten självständigt sköter sig själva utifrån den politik om universiteten som riksdagen fastlägger. Det är alltså inte en delegering i vanlig mening. Här handlar det om beslut om politik som delegeras bort från den instans som har att fatta beslut om politik, nämligen riksdagen - fast i det fallet har vi delegerat detta till Riksbankens fullmäktige, som dock är tillsatt av riksdagen. I stället är det en liten grupp experter som skall göra det här. Det här med s.k. experter som i s.k. oväld skall styra politiken lämnar spår som förskräcker, precis som Ryttar visar i sitt inlägg. Det finns ingen teori och inget område av politiken som står utanför de sociala spänningarna i samhället - ej heller penningpolitiken. Därför skall politik beslutas i demokratisk ordning och icke av experter.

Fru talman! Kenneth Kvist återkommer till den fråga som vi har nämnt några gånger. Uppenbarligen har de inlägg som jag och Carl B Hamilton gjort inte fört frågan framåt vad gäller Kenneth Kvists förståelse av de grundläggande frågor som har att göra med hur vi organiserar en demokrati. För Kenneth Kvist verkar det vara så att demokratin blir som störst om alla beslut fattas på ett ställe och att varje uttunning av detta innebär att man naggar den i kanten eller t.o.m. avskaffar den. Men jag gör ett försök till. Vi kan i den här riksdagen bestämma hur skolväsendet skall se ut i detalj om vi vill. Vi kan tala om - ungefär som vi gör nu - hur många timmar det skall vara av det ena och det andra slaget. Eller också kan vi bestämma mer målinriktat. Vi kan säga att vi vill ha en tingens ordning som innebär att alla barn kan läsa, räkna och skriva ordentligt och att det finns en god undervisning i engelska, tyska och franska eller vad det kan vara. Det är väldigt svårt, fru talman, att hävda att den ena metoden skulle vara mer demokratisk än den andra. Men enligt Kenneth Kvists syn på demokratin är det uppenbarligen så att ju mindre man delegerar, desto mer demokratiskt är det. Det är inte den liberala synen.
Fru talman! Skiljelinjen är ju denna: Visst skall beslut fattas på många ställen i samhället. Men det här handlar om beslut om en väsentlig del av landets ekonomiska politik. Det handlar inte om tillämpningsföreskrifter om någonting. Det handlar inte om beslut rörande hur man skall utföra en av riksdagen anvisad politik. Det handlar inte om hur man skall tolka lagarna. Det handlar om att riksdagen skall avhända sig allt inflytande över en del av den ekonomiska politiken. Den skall i stället ett expertvälde sköta. Och detta skall ses som ett första steg till att ett oåtkomligt expertvälde skall sköta detta inte bara i Sverige. Sedan vill ju bl.a. Folkpartiet och Moderaterna gå hela vägen in i EMU. Då är det en liten krets av europeiska bankdirektörer som utan inflytande från parlament eller regeringar i länderna skall sköta penningpolitiken för hela Europa. Tala om demokratisyn! Försök inte att komma ifrån detta genom fullständigt irrelevanta jämförelser med andra ting i samhället!
Fru talman! Kenneth Kvist argumenterar som om det vore så att det beslut som vi kanske kommer att fatta här i kammaren om några timmar skulle innebära att vi säger till Riksbanken: Nu vill vi ha en penningpolitik i Sverige - gör vad ni vill med den! Det är inte det beslutet vi skall fatta. Vi skall tala om vilken målsättning Svea rikes riksdag vill ha för Riksbankens agerande inom penningpolitiken. Vi gör på ett annat område, som har nämnts flera gånger i debatten, en tydlig överföring av det övergripande ansvaret för valutapolitiken från Riksbanken till regeringen. Återigen: Kenneth Kvist vill egentligen inte diskutera frågan om en vettig och funktionell fördelning. Han vill i stället kunna använda klyschor i debatten. Det för den tyvärr inte framåt.
Fru talman! Det är väldigt viktigt när man diskuterar Riksbankens ställning att vara klar över att man fastlägger ett mål och att detta mål, ett fast penningvärde, är en siamesisk tvilling till oberoendet. Det är precis som Bo Könberg sade. Det i Kenneth Kvists anförande som gjorde att jag begärde ordet var hans egenartade historieskrivning. Själva historieskrivningen var kanske inte så egenartad, men den hänger inte alls ihop med hans slutsats. Han säger att spåren från 1992 förskräcker. Man kan säga att det som hände då berodde på en överhettning under 1980-talet. Då är den intressanta frågan: Anta, om vi försöker att föra ett hypotetiskt resonemang, att vi hade haft en oberoende riksbank från låt oss säga 1970 och framåt. Hade 1980-talets överhettning då inträffat eller inte? Hade vi då över huvud taget kommit in i en valutakris Det är min alldeles bestämda uppfattning att risken för den utveckling som vi fick hade varit betydligt mindre om vi och våra grannländer hade haft den typ av organisation av centralbanksväsendet som vi i dag föreslår. När spåren förskräcker så kanske man skall lära sig något av detta och dra en lärdom när det gäller hur man kan förbättra det system som vi har.
Fru talman! Det är ju så att den kapitalistiska ekonomin, som lämnades alltmer fri och där valutaspekulation osv. fick en allt större frihet under 80-talet, skapar de motsättningar och kristendenser som vi kunde se i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Nu har vi också kunnat se dem i Asien, och framdeles kommer vi att kunna se dem på flera ställen. Detta har egentligen väldigt litet med de institutionella formerna för Riksbanken att göra. Men detta blir ju icke desto mindre varken ett skäl för eller emot. Det är det demokratiska skälet som är en poäng. Det här är en del av politiken som riksdagen nu har möjlighet att påverka. Nu överför vi i ett första steg denna till en liten oåtkomlig nationell elit. I nästa steg skall det enligt vissa, bl.a. Carl B Hamilton, överföras till en liten europeisk elit av bankdirektörer. Det är det jag menar vara det odemokratiska i frågan. Att kapitalismen sedan är kapitalism och alstrar sina finansiella kriser och arbetslöshetskriser, det är ett annat problem. Det klarar man inte av med hjälp det ena eller andra sättet att organisera Riksbanken.
Fru talman! Jag tycker att man ändå måste fundera litet över den här typen av beskyllningar om införande av bristande demokrati. I detta ligger ju en anklagelse mot ett antal länder för att vara odemokratiska eller ha bristande demokrati. Det gäller USA, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien, Österrike, Nya Zeeland, Australien och Kanada. På väg att införa detta är Danmark och Finland. Är dessa länder präglade av ett odemokratiskt styrelseskick? Jag tycker att det är att ta munnen väldigt full när man från ett svenskt perspektiv dömer ut i stort sett alla andra etablerade - åldriga om man så vill - demokratier med det här kriteriet; att de har en oberoende centralbank. För det är precis vad de har. De är inte sämre demokratier än de svenska. Men de är annorlunda organiserade.
Fru talman! Det är lättvindigt, och för den delen kanske också en aning patetiskt, att vanställa en diskussionsmotståndares ståndpunkt. Att vi minskar demokratin på detta område, genom att genomföra en reform där experter får styra en del av politiken, innebär inte ett underkännande av det demokratiska systemet eller ett generellt fördömande av demokratin i andra länder. Det är bara det att det finns ett beklagligt steg tillbaka för demokratin i detta. Som jag sade i mitt inledningsanförande, fast då var Carl B Hamilton inte närvarande, naggas i dag demokratin i kanten. Detta är en av flera åtgärder som är en del av en mycket oroväckande och sorglig tendens. Det beslut som vi fattar i dag är ett beslut som icke ökar det folkliga inflytandet över politiken. Det ökar elitens och experternas inflytande, och det är ju vad Carl B Hamilton i själva verket vill.

Fru talman! Efter viss väntan kan jag konstatera att mediefrågorna är intimt kopplade till den växande informationstekniken och reglerar delar av villkoren för mångfalden och yttrandefriheten. En framsynt, öppen, bejakande och tillåtande mediepolitik bidrar till fler entreprenörer, till fler företag, till nya IT produkter, till nya exportintäkter och till fler jobb. Det bidrar också till fler och nya röster i debatten. Det bidrar till nya programidéer, till ökad mångfald och till en förbättrad yttrandefrihet. Dagens och gårdagens analoga teknik har kraftigt begränsat antalet kanaler och tjänster inom etermedierna. Det är det som ytterst har motiverat begränsningarna som har tillåtits i yttrandefrihetsgrundlagen. Morgondagens digitala teknik som vi börjar se i dag innebär att medielandskapet förändras. Vi får färre tekniska begränsningar. Det kunde jag konstatera när jag besökte Canal+ för någon månad sedan. Där visade man upp sina 217 olika satellitkanaler och satellittjänster. Denna nya teknik öppnar för ett förhållande liknande det som gäller tidningsbranschen, där det blir viktigare att övertyga lyssnaren och tittaren om värdet av programmet än att som i dag övertyga ministrar och byråkrater. Den här utvecklingen är bra, och den bör vi bejaka. Därför tycker jag att det är litet beklagligt att regeringen och utskottsmajoriteten inte vill öppna de möjligheter som finns med de nya teknikerna. Majoritetens och regeringens politik kan litet förenklat beskrivas i tre satser. Den första är: Utredning var god dröj. Den andra är: Stopp. Få nya aktörer och kanaler. Den tredje är: Politisk kontroll är viktigare än mångfald, yttrandefrihet och teknikutveckling. Den första satsen - Utredning var god dröj - kan vi se inom en lång rad frågor. Det gäller ägandefrågorna där man av utredningsskäl inte vill öppna för starka lokala medieföretag som driver både radio och tidningsverksamhet. Vi ser det på digital-TV-området, och vi ser det på det privata lokalradioområdet, där man med hänvisning till utredningar skjuter upp alla besvärliga frågor till efter valet. Vi ser det på DAB radion, och vi ser det på must carry-principen. När det gäller den andra satsen - Stopp. Få nya aktörer och kanaler - är det ju stopplagen som är det tydliga exemplet. Vi har en lag som förbjuder nya lokalradiostationer. När Göran Persson i Dagens Nyheter skriver att det är dags att ge ytterligare plats åt entreprenörerna är det uppenbart att han inte har talat med sin riksdagsgrupp om stopplagen. När orden skall omsättas i beslut ges ingen plats åt de nya entreprenörerna. Den privata lokalradion visar tydligt på skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk politik på medieområdet. Det var en borgerlig regering som öppnade upp för privat lokalradio den 1 april 1993. Sedan dess har över 85 stationer startats. Man har investerat hundratals miljoner. Det har skapats arbeten år flera tusen, framför allt unga ambitiösa människor. Det har ökat mångfalden och förbättrat yttrandefriheten. Hösten 1994 lade en hämdlysten socialdemokrati fram förslaget till stopplag. Argumentet var att man inte hade fått någon mångfald. De borgerliga lyckades skjuta upp lagen ett år, och den trädde i kraft hösten 1995. Sedan dessa är det förbjudet att starta nya lokalradiostationer. Under det år som stopplagen vilade startades ett antal radiostationer. Av dem finns det 23 kvar i dag. Det är alltså stationer som inte skulle ha funnits i dag om Socialdemokraterna hade fått sin vilja igenom redan 1994. Med anledning av det skulle jag vilja fråga Catarina Rönnung hur mångfalden har förändrats när det gäller radio. Har mångfalden ökat eller minskat på Gotland när man har gått från fyra till sex kanaler? Har mångfalden ökat eller minskat i Blekinge när man har gått från fyra till sex kanaler? Har mångfalden ökat eller minskat i norra Bohuslän när man har gått från fyra till åtta kanaler? Den tredje satsen - Politisk kontroll är viktigare än mångfald, yttrandefrihet och teknikutveckling - kan vi se i fråga om lokalradion, där kraven på politisk kontroll har stoppat flera stationer där man har förbjudit fler kanaler. Vi ser det i fråga om den digitala radion, DAB-radion, där kraven på politisk kontroll gjort att verksamheten knappt har kommit i gång, att de kommersiella stationerna hoppar av detta försök.

Men det kanske allra tydligaste exemplet på behovet hos majoriteten av stark politisk kontroll gäller ju det digitala stolpnätet för TV. Här väljer majoriteten den teknik som medger minst antal kanaler. Man väljer den teknik som har dåliga möjligheter till interaktivitet. Man väljer den teknik som medger minst antal tilläggstjänster och den teknik som har sämst möjligheter till individuella val. Men man väljer den teknik som öppnar för en stark politisk kontroll. Det verkar vara det enda och bärande argumentet för valet av stolpnätet för de digitala sändningarna. Med ett begränsat antal kanaler kan YGL:s regler även fortsättningsvis medge en stark politisk styrning. Risken är uppenbar att detta leder in oss i en teknisk återvändsgränd och att stora belopp investeras i en teknik som inte ger största möjliga mångfald och yttrandefrihet. Även majoriteten i konstitutionsutskottet borde vara bekymrad över detta. Risken med detta teknikval är att vi halkar efter i informationssamhället, att vi inte får de jobb, de företag och den konkurrenskraft som vi annars skulle kunna få. Allt detta gör man för att behålla möjligheterna för en stark politisk kontroll över vad som skall sändas i TV. Jag vill därför fråga Catarina Rönnung: Varför väljer man den teknik som medger minst mångfald och därmed inte så stor yttrandefrihet som är möjlig med ett annat val av teknik? Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Riksdagen skall i dag förrätta begravningen av 56 motionsyrkanden om etermedier. Det har ankommit på mig att förrätta griftetalet över framförallt motion 1997/98:Kr302. Eftersom respektive partiers ståndpunkter är välkända, eftersom de ideologiska skiljelinjerna är tydliga och eftersom alla viktiga frågor, enligt högre makters påbud, för närvarande är föremål för överväganden inom olika utredningar skall jag här bara helt kort göra några reflexioner. Först yrkar jag emellertid bifall till reservation nr 1. Min första reflexion är att etermediepolitiken nog vilar på en metafysisk villfarelse. Det finns nämligen ingen eter. Denna villfarelse grundar sig i första hand på Aristoteles naturfilosofi. Den innebär att man till de fyra traditionella elementen, nämligen jord, vatten, luft och eld, lägger till ett femte element - kvintessensen, som kallades för eter. Etern återuppstod inom fysiken på 1600-talet men avfördes slutgiltigt därifrån genom Einsteins relativitetsteori, paradoxalt nog ungefär samtidigt som de första försöken med radiosändningar inleddes. Det ligger trots allt en viss historisk logik i att aristoteliska teorier tjänar som utgångspunkt för en centralistisk maktsträvan som inskränker människors andliga friheter. För 800 år sedan var det katolska kyrkan och Thomas av Aquino som åberopade Aristoteles. I dag är det socialdemokratin och Marita Ulvskog som gör det. Skillnaden är dock den att medan Thomas slutade som helgon kan Marita Ulvskog i bästa fall räkna med att sluta som landshövding - något som i så fall sannolikt kommer upp som granskningsärende i KU. Ja, då är vi alltså tillbaka till konstitutionsutskottet. Den ideologiska skillnad som finns i föreliggande KU-betänkande kan bäst sammanfattas så här: Det finns en liberal linje som sätter friheten, mångfalden och konkurrensen främst och där politikens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta. Mot den står en socialistisk linje som sätter den politiska kontrollen främst och där enskilda aktörer får vara med i den utsträckning de kan fullgöra de roller som politikerna tilldelar dem. Den liberala linjen innebär inte en total frånvaro av politiska åtgärder. Tvärtom finns det tre viktiga uppgifter för politiken: för det första att svara för de övergripande reglerna, t.ex. tilldelning av frekvenser i den mån det finns tekniska hinder för fullständig etableringsfrihet, för det andra att bygga en gemensam infrastruktur i den mån det finns tekniska stordriftsfördelar och för det tredje att tillhandahålla ett allmänt tillgängligt utbud av radio och TV-program med en tydlig kvalitetsinriktning. Hit räknar jag inte självfixerade typer som ägnar sig åt vuxenmobbning på en Söderhavsö. Vad därutöver är bör vara fritt för det enskilda initiativet.

Jag tror, att en fri tävlan emellan människor är ett villkor för utveckling överhuvud: Den sporrar till ansträngning och ger de största resultaten. Monopol är för mig rent principiellt något avskyvärt och mest avskyvärt är ett monopol på det fria ordet." Fru talman! Flera liberala yrkanden har alltså stupat under bataljen i konstitutionsutskottet. Även om jag inte tror på ett evigt liv för riksdagsmotioner går det väl att tro på en uppståndelse för dessa yrkanden under nästkommande allmänna motionstid.

Fru talman! Skillnaden mellan en socialistisk och en borgerlig mediepolitik är kanske inte riktigt den som Anders Johnson gör gällande. Vi är nog överens om att det vore avskyvärt om några hade monopol på det fria ordet. Vi är helt överens om att befordra mångfalden, om att olika åsikter, olika kulturella inriktningar och en mångfald i utbudet av stilar i musik, teater, underhållning, idrott etc. skall präglas och speglas i våra medier. Vi är säkert överens när det gäller friheten och mångfalden. Däremot är det ett problem hur det här skall förverkligas. Medier kostar ju pengar. Att starta medier kostar pengar. I ett samhälle med oerhört olika ekonomiska resurser har inte alla samma möjligheter att komma i besittning av det fria ordet. Envar har inte samma ekonomiska möjligheter att starta en radiokanal eller en TV-kanal. Då måste den samhälleliga politiken finna en nyckel för att jämna ut dessa skillnader så att de som har litet av ekonomiska resurser får ökade möjligheter och det måste kunna gå ut över dem som har stora resurser. Därför har vi krävt - vi har nu fått gehör för detta vårt krav - en utredning av den ekonomiska maktkoncentrationen inom medievärlden. Vi tycker att det är bra att Mångfaldsrådet har ombildats till en parlamentarisk utredning som nu ser över de olika frågorna. Vidare har vi tyckt att det varit bra att vi när det gäller privata lokalradiokanaler inte bara skall ha en kommersiell grund för tilldelningen av kanaler, dvs. att de som har kunnat erbjuda och lägga upp mest pengar skall få sändningsrätten. Då heter ju yttranderätt pengar. I stället har vi velat att man skall söka sig fram till ett annat system. Vi har medverkat i en utredning som har sökt sig fram mot ett annat system, något som regeringen dock inte har vågat fullfölja. Vi har biträtt stopplagen - inte därför att vi är emot att det skapas fler radiokanaler, utan därför att vi vill ha ett system som bättre tillgodoser mångfalden än det som bara har penningstyrkan som grund. Vi får hoppas att regeringen nu samlar sig till ett förslag om en annorlunda modell än den rent kommersiella för att fördela kanaler och möjligheter att förverkliga programidéer. I längden kan vi ju inte ha en stopplag mot nya möjligheter för människor att skapa kanaler. Vänsterpartiet är på många punkter i detta betänkande helt överens med utskottsmajoriteten. Egentligen har det inte funnits anledning till något annat. Många av frågorna är nu föremål för utredning, med allt vad det betyder. Jag har kanske en mera respektfull inställning till det svenska utredningsväsendet. Jag tror alltså inte att det bara begraver frågor, utan jag tror att det svenska utredningsväsendet är ett nödvändigt och viktigt inslag i den svenska demokratin där olika meningar i mera otvungna former kommer till uttryck, där ståndpunkter kan vägas och där man kan få en ny inriktning. Därför är det bra att frågor är föremål för utredning inom utredningsväsendet. I några fall har vi emellertid reserverat oss. Framför allt anser vi att det är oerhört viktigt att understryka att det finns ett kulturpolitiskt mål bakom den samhälleliga mediepolitiken som är tydligare formulerat än för närvarande. Vidare anser vi att Sverige när det gäller EG-direktivet ännu starkare måste verka för att kommersiell reklam riktad till små barn förbjuds. När det gäller kommersiell reklam i TV är barnen lättpåverkade och utsatta. Vi har också velat rikta uppmärksamheten på kravet att Sverige verkar för en förstärkning av EG-direktiv beträffande punkten om kvinnoförnedring och våldsskildringar i televisionen. Vi kan se mycket av dessa våldstendenser - vi har tragiska fall - som tycks bryta allt längre ned i åldrarna. Det är inte utan att detta är påverkat av att man har sett våld i vissa utföranden någonstans. Man får det lätt serverat i olika former av våld i TV som man ser apar efter. Jag vet själv från min barndom hur man skulle leka den tidens filmhjältar. Det är nog fler än jag som har gjort det. Men då fanns inte karatesparkar och det brutaliserande våldet i TV-apparater eller ens på bio som i dag är en verklighet. Det här sköter marknaden - det visar erfarenheten - på ett utomordentligt dåligt sätt. Därför måste vi försöka bekämpa grovt underhållningsvåld och den kvinnoförnedring som förekommer i olika televiserade alster. Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Kenneth Kvist kom med två argument mot den liberala medieideologin. Det första var att det kostar pengar att driva radio och TV-stationer. Det andra var att även om man har etableringsfrihet kommer icke alla att ha samma tillgänglighet så att de kan uttrycka sin uppfattning eller förmedla sina synpunkter via radio och TV. Även om båda dessa påståenden är sanna saknar bägge påståendena relevans. Visst kostar det pengar att driva radio och TV stationer, men det kostar också pengar att driva bokförlag och dagstidningar. Som det är i dag är de ekonomiska hindren förmodligen mindre för en liten radiostation än för en dagstidning. Det finns partier och ideologier som har använt det här argumentet mot fri etableringsrätt för tidningar och boktryckerier. Vi skall inte ge oss in på sådana försök igen. Det andra påståendet att alla inte har tillgänglighet även om det är etableringsfritt är också sant, men fler röster kommer att kunna höras om många har rätt att starta och pröva. Det finns många stora och små företag, internationella och svenska, lokala och rikstäckande, privata och kooperativa osv. Det är det den liberala mediepolitiken innebär.
Fru talman! Att det kostar pengar är ingen invändning mot den liberala politiken, det borde ni väl veta också. Invändningen mot den liberala politiken är att ni inte iakttar det problemet att pengarna är så ojämnt fördelade i samhället. Det gör att den som har mycket pengar också har lättare att starta ett bokförlag, har lättare att starta och driva en tidning, lättare att driva en radio eller en TV-kanal än den som inte har några tillgångar alls. Detta skapar en ojämlikhet. Jag vill erinra om de klassiska liberalerna som hävdade att marknaden fungerade bäst när det var jämlikhet. Det är den aspekten som ni glömmer i politiken. Det är därför som vi kommer till olika slutsatser. I ett samhälle präglat av ekonomisk ojämlikhet måste samhället gå in med olika åtgärder för att se till att de svagaste ändå kan hävda sig och får tillgång till mikrofoner, TV-kameror osv. för att kunna göra sin röst hörd i medierna. Det är därför som vi har vissa regler på området. Det är därför som vi har t.ex. presstöd. Det skall vara möjligt att få höra flera röster. Mångfalden i ett samhälle med stora ekonomiska skillnader kräver faktiskt samhällsåtgärder som stöder de svagaste. Det är detta ni inte har förstått.
Fru talman! Kenneth Kvist använde i repliken det argumentet att det är dyrt att starta bokförlag, tidningar, radio och TV-stationer. Precis som vi liberaler alltid har hävdat är det argumentet livsfarligt att använda då det gäller det tryckta ordet därför att monopolen begränsar etableringsfrihet för det tryckta ordet och på det hela taget hämmar debatten och även missgynnar de svaga. Jag menar nu, och Vilhelm Moberg för redan drygt 40 år sedan, att samma resonemang skall tillämpas för de medier som sprids i den ickebefintliga etern.
Fru talman! Det är inte monopol det här handlar om. Vår inställning är att samhället måste gå in med olika styrande åtgärder för att säkra mångfalden åt dem som inte har de ekonomiska resurserna. Det är vad det handlar om. Det är inget problem att säga att det skall vara etableringsfrihet och låta penningen tala helt fritt. Då är det de rikaste som alltid lägger beslag på alla kanaler. Det är en liten begränsad klass som kommer att vara ägare, och de andra kommer att vara underställda. De kan utnyttja sin makt om de vill, vilket de dessbättre inte alltid gör, för att enkelrikta och likrikta och se till att det är vissa sociala intressen som genomsyrar och präglar budskapen i medierna. Vad samhället har att se till, ett samhälle som ser ut som vårt med ekonomiska skillnader, är att vi skapar regler som gör det möjligt också för de ekonomiskt sämre bemedlade att göra sin röst hörd. Det är detta som skapar verklig antimonopolism och verklig mångfald i etern, inte monopol åt de penningstarka utan en möjlighet för alla att göra sin röst hörd.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Ewa Larsson kommer att ta en viktig del av diskussionen för Miljöpartiet. Jag skall bara tala om delar av vår politik i det här betänkandet. En sak som jag tycker är väldigt viktig och som vi har en reservation om gäller just lokalradion, som nu har diskuterats av Folkpartiet och Vänsterpartiet. Där är frågan om stopplagen uppe igen. Jag måste beklaga att vi måste ta till den. För egen del är det sista gången jag förordar att vi förnyar stopplagen. Det kan inte i längden försvaras att vi fortsätter på det här sättet. Det finns en utredning som har ett förslag som vi skulle kunna ta till för att förändra det alldeles bedrövliga system som den förra borgerliga regeringen införde för den privata lokalradion, ett system med auktioner för att fördela tillstånden. Det var inte så att man införde en etableringsfrihet för lokalradio. Det har inte funnits någon gång Sverige. Det finns ett begränsat antal sändningsmöjligheter i radion. Man införde ett system med auktioner för att fördela dem. Det systemet har inte fungerat. Det har missbrukats, det har lett till väldigt mycket av enfald i stället för mångfald. Det har dessutom flera gånger använts bulvaner som köpt upp rättigheter i stället för att många skulle ha getts möjlighet att sprida åsikter, synpunkter, idéer och program i radion. Det behövs en förändring av systemet, det är helt klart, för att tillgodose den mångfald som jag är enig med Folkpartiet om egentligen skulle behövas. Där har regeringen till slut backat. Man vågar tydligen inte genomföra något utan har tillsatt en ny utredning. Jag skulle hellre se att man genomförde det utredningsuppdrag som redan är lagt. Jag yrkar bifall till reservation 8 och även till reservationerna 11 och 12 som Ewa Larsson senare kommer att tala mer om.

Fru talman! Catarina Rönnung talar helt korrekt om att grunden för att yttrandefrihetsgrundlagen tillåter reglering är bristen på radiofrekvenser, alltså de tekniska begränsningar som finns med dagens teknik. Därför skulle jag vilja fråga Catarina Rönnung: Varför bibehåller man då stopplagen, som ju hindrar fördelning av frekvenser som finns tillgängliga? Det handlar inte bara om att reglera de kanaler som redan finns utan om att förhindra ytterligare röster i etern, att förhindra fördelning av de frekvenser som är tekniskt tillgängliga. Min andra fråga är: Varför väljer man stolpnätet för de digitala TV-sändningarna? Det är en teknik som medger det minsta antalet frekvenser där behovet av den politiska fördelningen är störst. Varför väljer man ett system som medger det minsta antalet röster i etern och därmed minst mångfald? Jag skulle också vilja upprepa min fråga som jag ställde i anförandet. Har mångfalden ökat eller minskat i Gotland, Blekinge och Norra Bohuslän i och med att det har blivit fler stationer? Sedan talade Catarina Rönnung om det förhatliga med auktionering. Men alternativet som majoriteten i utredningen landade på var ju en skönhetstävling, där politiker med en förhandsgranskningsliknande funktion skulle avgöra vilka som skulle få sända och vad de skulle få sända. Varför är det politiker som skall avgöra vad som skall sändas i radio och TV?

Fru talman! Redan Lagrådet var ju bekymrat över införandet av stopplagen därför att den är tveksam mot bakgrund av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen, som ju avser att alla tillgängliga frekvenser skall användas. Jag vill då fråga Catarina Rönnung hur länge majoriteten tycker att det är acceptabelt att vi låser in tillgängliga frekvenser och hindrar fler röster i etern. Hur många år är det enligt YGL acceptabelt att hindra att ett stort antal frekvenser används? Jag är väldigt glad över att remissinstanserna slaktade lokalradioutredningen, för det var ju det man gjorde. Alla de juridiska instanserna konstaterade att den inte var förenlig med våra grundlagar. Så det är jag mycket glad för. Jag är glad för att vi slipper skönhetstävlingen på detta område så länge. Problemet är bara att samma typ av skönhetstävling har föreslagits för DAB-radion. Det föreslås också för den digitala televisionen, och jag är ledamot i utredningen som skall föreslå sändande företag. Vi borde koncentrera oss på en teknik som medger så många kanaler som möjligt så att vi slipper sitta i politiska församlingar och avgöra vad som skall konsumeras av tittare och lyssnare.

Fru talman! Catarina Rönnung påstod att monopolsituationen numera är avskaffad, och det är i huvudsak riktigt. Den enda gången som ordet monopol förekom i mitt anförande var i citatet av Vilhelm Moberg. Det finns ju ett faktiskt monopol kvar och det är rikstäckande radiosändningar där det inte finns någon konkurrens. Men i huvudsak är det faktiska monopolet avskaffat. Moberg skulle tycka om innehållet i många av dagens radio och TV-program. Det är nog en inte allt för djärv gissning att Vilhelm, Catarina Rönnung och jag skulle kunna enas om att det finns väldigt mycket som har väldigt litet värde. Man kan vara bekymrad över detta. Eftersom vi politiker pratar väldigt mycket om hur man skall reglera radio och TV-sändningarna, tycker jag att man i en debatt om etermedier bör lägga till att den viktigaste kulturpolitiska funktionen på en TV-apparat nog ändå är avstängningsknappen. För mitt, Catarina Rönnungs och många andra människors välbefinnande är det kanske bra att man använder den. Sedan sätter man på en grammofonskiva med Beethovens stråkkvartetter, slår sig ned i läsfåtöljen och läser en roman av Vilhelm Moberg. Det är ofta bättre. Oavsett om det blir utskottsmajoritetens eller alla reservationernas linje som vinner stöd i kammaren är nog detta en bra lösning för väldigt många människor.

Fru talman! Det har pratats mycket om marknaden här under förmiddagen. Jag skulle vilja krydda litet genom att säga att vi utan krig har överlämnat den politiska makten till marknaden. Ännu mer tillspetsat vill jag säga att nu råder världsmarknadens diktatur. Men marknaden ger ju folk vad folk behöver, säger någon litet trött. Visst, reklamindustrin omsätter 250 miljarder dollar i USA bara för att vi skall få det vi vill ha. Är de inte snälla? Kvinnor exploateras, kön exploateras, män exploateras. En ny marknad för Sverige, fru talman, är barnet. Marknadens uppbyggnad är diktatorisk och enkönad. Marknaden är en enda stor backlash. Fru talman! På G 7-mötet i juni 1996 sades det att globaliseringen av marknaden skall bli en framgång som gagnar alla. Det tackar vi särskilt för. Men de nationella länderna klarar inte av att tygla marknaden själva. Därför krävs det internationella spelregler. Det håller vi med om. Men de nationella länderna har väldigt svårt att enas kring dessa, och det tar tid. Under den tiden har marknaden helt fritt spelrum. Fru talman! Har då inte marknaden moral? De tre största marknaderna omsätter narkotika, vapen och porr. Har de tre största marknaderna någonting med moral att göra över huvud taget? Den frågan behöver man inte svara på. Den talar för sig själv. En jämställd demokratisk utveckling får inte förväxlas med alla de patriarkala strukturer vi dignar under i dag. Nu gäller det barnen, fru talman. De som har läst det här betänkandet ser vilket mödosamt arbete våra svenska EU-förhandlare lägger ned på att försöka påverka politiker inom EU att anamma vår syn på barn. Viss framgång kan också noteras. Under tiden har marknaden fritt spelrum. Vi som har undertecknat en flerpartimotion om V chips vill ge föräldrar konsumentmakt under tiden vi arbetar för en generell sanering av den enfald som bjuds ut i dag. V-chips innebär att jag som ägare av en TV-apparat skall kunna programmera in, välja själv, det utbud som jag vill skall gå ut i mitt vardagsrum. Det innebär att jag t.ex. kan välja bort all reklam riktad till barn under tolv år även om programmet går över satellit eller kabel. Herr talman! Riktad reklam till barn ansågs förut direkt oanständigt. Så är inte fallet längre. Har barnen blivit annorlunda? Har vi blivit annorlunda? Ja, vi politiker har överlämnat oss till marknaden för att påverka bl.a. våra barn. Stressade föräldrar med dåligt samvete är tacksamma tjatobjekt. Barn tror också att dessa förhärligande bilder är sanna. De är positivt inställda till det de ser. Förr handlade det om leksaker. Nu är det familjens bil och semesterresa som krängs ut till barnen. Fördumningsprocess och likriktning härjar vilt. Herr talman! Anja Hirdman har för Konsumentverkets räkning undersökt hur vi ur ett könsperspektiv påverkas av det mediebrus som vi omger oss med. Hennes rapport är skrämmande läsning. Detta gagnar inte den jämställdhet som vi alla politiker här i kammaren talar oss så varma för. Vårt politiska arbete måste intensifieras inom det här området. Och då menar jag på alla nivåer, herr talman. Med det yrkar jag bifall till reservation 11 under mom. 14 och reservation 12 under mom. 15.

Herr talman! Det är inte bara Ewa Larsson i den här kammaren som ömmar för barnen. Det här är en flerpartimotion. Jag tror att Catarina Rönnung också ömmar för barnen. Jag hoppas det i alla fall. Men så länge jag inte är riktigt säker kommer vi i Miljöpartiet att fortsätta att tala om barnens bästa här i kammaren. När det gäller internationella spelregler har Miljöpartiet så länge jag kan komma i håg - och det är ganska lång tid, jag tror det är sedan partiet bildades - talat för att vi behöver internationella spelregler för att tygla kapitalet. Om man sedan måste gå vägen över EU innebär det naturligtvis en byråkratisk komplikation. Men under det mödosamma arbetet vill vi ändå lyfta fram vikten av konsumentmakt inom det här området.

Herr talman! I det betänkande vi nu skall diskutera ingår en stor mängd motionsyrkanden. De har inte klarat sig så väl i behandlingen i utskottet i den meningen att det på varje punkt har lyckats mobilisera sig en majoritet mot de olika yrkandena. Jag tänkte ändå kommentera några av de frågor som har kommit upp. Vi har från Folkpartiets och Moderaternas sida reserverat oss i reservation 4 till förmån för ett tillkännagivande till regeringen om ett återkommande från regeringens sida om riktlinjer för hur man skall använda modern informationsteknik för att föra ut information om vad statliga myndigheter ägnar sig åt. Vi tycker att detta är ett steg som bör tas i stället för den mildare skrivning som finns i själva betänkandet. Sedan har vi från Folkpartiets och Centerns sida i ett särskilt yttranden också lyft fram en fråga som avgjordes härom året, om rättshjälpen. Där har vi återigen uttalat oss till förmån för att det skall vara möjligt att kunna få rättshjälp i vissa fall i samband med administrativa mål. Vi tycker att det är synd att det blev som det blev förra gången på den punkten. Ytterligare en punkt jag skulle vilja nämna är frågan om den regionala organisationen. Det har i en motion lyfts fram att alltfler statliga myndigheter gör regionala uppdelningar i vårt land och att de allt oftare går tvärtemot varandra. Utskottet konstaterar nu att detta inte är tillfredsställande. Men vi nöjer oss på den här punkten med att peka på att frågan är föremål för överseende för närvarande. Herr talman! För att förkorta debatten för min egen del vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet med undantag för det som berörs av reservation nr 4, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! I ett tidigt skede av en ny teknik är det alltid de mäktiga, de rika eller helt enkelt de redan starka som tar den nya tekniken i sin tjänst. Så var det exempelvis med bilen. En bilannons i Dagens Nyheter från år 1899, som jag tittade på i går, vände sig särskilt till "Läkare, Embetsmän, Köpmän, Handelsresande, Egendomsägare, Sommargäster m fl". Det var ungefär likadant med telefonen. De första telefonerna installerades hos industrier och affärsmän i de stora städerna. Och det är lätt att förstå bl.a. därför att ny teknik ofta är penningkrävande. Ett samhälle genomgår inga stora förändringar enbart på grund av det förhållandet att en ny teknik tillkommit, så länge den nya tekniken bara utnyttjas av en mer begränsad skara. Men när den nya tekniken får en mer allmän spridning så att den påverkar människors levnadsförhållanden förändras också hela samhället på ett helt annat sätt än om tekniken skulle ha hållit sig kvar hos endast den grupp som först tog den i bruk. När den nya tekniken blir mer allmänt förekommande får den ofta stor betydelse också i en rent politisk mening. Detta gäller naturligtvis i synnerhet ny teknik på kommunikationsområdet. Ökade möjligheter för människor att kommunicera minskar nämligen kraften hos den regering som värnar sin makt genom att kontrollera kunskap och information. I många avseenden är kunskap makt eller i varje fall en möjlighet till makt. Vanliga arbetare som inte haft någon utbildning och inte heller haft tillgång till information så att de har kunnat skaffa sig kunskaper har i alla tider varit lättare att styra än andra. Många diktaturer har byggt sin makt just med hjälp av den stora oinformerade massan. Ny teknik betyder olika saker för olika människor. Medan bilen blev en nödvändig del i det dagliga arbetet för t.ex. de köpmän och handelsresande som annonsen i Dagens Nyheter från år 1899 vände sig till så blev den kanske mer en lyxvara för andra människor som inte direkt behövde den i sin dagliga gärning. På ungefär samma sätt var det med telefonen. Herr talman! När det gäller den senaste informationstekniken, som vi ofta kallar IT, har denna förmodligen helt andra möjligheter än många tidigare tekniker att snabbt få en bred spridning eftersom den öppnar så många nya möjligheter. Jag tänker inte bara på förändringar som informationstekniken skapar i samhällets olika strukturer, t.ex. möjligheterna till distansarbete och elektronisk handel, möjligheterna för kunder att komma i kontakt med tillverkare och leverantörer utan att behöva gå via olika mellanled eller över huvud taget de möjligheter som skapas när olika hierarkier och mellanskikt bryts upp och försvinner. I stället tänker jag på det förhållandet att information genom den nya tekniken kan nå ut dit den aldrig nått tidigare. Man kan nog rent av säga att demokratin ökar ju fler människor som kommer in och hämtar information om t.ex. politiska beslut och över huvud taget om det som pågår i politiska församlingar. När politikerna blir medvetna om att allt de gör näst intill avlyssnas av IT-användarna uppkommer en situation då många politiker kanhända blir noggrannare med sina olika förehavanden, vilket i många fall säkert gagnar demokratin. Det är självfallet lättare sagt än gjort att nå dithän att varje människa verkligen skall utnyttja den nya tekniken. För även om den nya tekniken innebär att all världens information bokstavligt sett kan sägas finnas vid var mans fingertoppar är det inte helt lätt att få de grupper som inte har någon utbildning eller de som aldrig sett utbildning som något stimulerande att låta sig integreras i vad man skulle kunna kalla IT samhället. Över hälften av jordens befolkning har aldrig talat i en telefon. Att tro att den delen av mänskligheten utan vidare skall sätta sig vid dataskärmar är givetvis orealistiskt. Många kommuner har i dag tagit informationstekniken i sin tjänst för att på elektronisk väg marknadsföra och sprida information om sin verksamhet. En del kommuner använder sin webbplats enbart för att förmedla turistinformation, medan andra ger information om kommunens service. I en del fall lägger man ut allmänna handlingar på nätet, men det som läggs ut är högst varierande från kommun till kommun. Det finns ingen gemensam policy för kommunerna för hur Internet skall användas. Detsamma gäller beträffande statliga myndigheter, verk och statliga företag. Ett bra exempel på en offensiv satsning på det här området är riksdagens hemsida. Men det räcker inte. Alla statliga myndigheter, verk och statliga företag borde ha en strategi för användningen av IT som en viktig del i sitt informationsuppdrag till medborgarna. Även om det som bör göras skall ses som en service till medborgarna, inte som en skyldighet, är frågan ändå så angelägen att Moderata samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag till samlade riktlinjer för en webbaserad information och användning av Internet för kommunikation med medborgarna. Men det är väsentligt att t.ex. konflikten mellan säkerhet och öppenhet samt regler för diarieföringen beaktas särskilt i sammanhanget. Vilka uppgifter som helst kan naturligtvis inte läggas ut på nätet. Jag tänker närmast på uppgifter i ärenden om enskilda människor. Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! I Jerry Martingers inlägg gjordes många intressanta påpekanden om teknik och införing av teknik i samhällen och även om hur tekniken hänger ihop med den ekonomiska fördelningen. I förlängningen av hans anförande ligger en inställning till fördelningen av ekonomiska resurser som vanligen brukar vara moderater fjärran. I varje fall tycker jag att det låg mycket i det som sades om hur tekniken inplanteras. Det görs en hel del arbete i detta sammanhang, och vi har inte så konträra åsikter i motionerna. Med tanke på det arbete som genomförs och den presentation av IT som redan sker har det inte funnits anledning för mig att biträda reservationen i detta stycke. Jag kan nöja mig med att tillstyrka utskottsmajoritetens uppfattning. Däremot har jag, herr talman, på ett par andra punkter måst reservera mig med anledning av vänsterpartimotioner. Den första gäller förslaget om utredning av ombudsmannainstitutionerna i Sverige. Vi har en rad olika ombudsmän. Den förnämste är, skulle jag vilja påstå, Justitieombudsmannen eller riksdagens ombudsman, som folk brukar kunna vända sig till för att få undersökt om man har blivit behandlad på vederbörligt sätt av myndigheterna. Det har också tillkommit en rad andra ombudsmän. En del sorterar under regeringen, som Jämställdhetsombudsmannen, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen osv. Det har blivit en ganska gyttrig bild av vart man skall vända sig, om man känner sig trampad på tårna eller misshandlad av någon myndighet. Jag menar att det borde vara rimligt att det utreds om man kan få en mera sammanhållen ombudsmannainstitution, som i så fall bör ligga under riksdagen. Man kan diskutera om det skall vara en eller flera myndigheter - det är utredningens sak att gå igenom det - men det är viktigt att få en större klarhet, så att människor vet vart de skall vända sig. Vi har yrkat på en sådan här utredning om ombudsmannainstitutionerna i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Det finns en rad olika styrelser för statliga verk, bolag osv. där det utbetalas arvoden. I en del av dessa styrelser utgår ganska feta arvoden, och i en del är arvodena av mera symbolisk karaktär. I en enskild motion framförs förslag om att arvodena borde sänkas rakt av. Jag har inte kunnat biträda det men menar att man bör göra en översyn av hur arvodena är konstruerade i de statliga styrelserna. Framför allt bör de som tjänar oerhört mycket på att sitta i olika styrelser få sina inkomster beskurna. Vi tror inte att det är sunt att ha en politik där styrelseuppdrag, som ju inte är heltidsuppdrag, ibland arvoderas på ett otillbörligt högt sätt. Vi menar att det krävs en översyn av arvodesfrågorna, och med en sådan moderering har jag velat gå motionen till mötes. Jag yrkar bifall till reservation nr

Herr talman! Vi har inte lyckats komma helt överens i alla frågor i konstitutionsutskottet. Det föreligger därför reservationer från några partier, bl.a. från Miljöpartiet. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Den fråga som jag tycker att det hade varit viktigast att få en annorlunda behandling av i betänkandet gäller ombudsmannafunktionen. Riksdagens ombudsmannainstitution är mycket gammal. Det är en mycket bra myndighet, som är vitt känd över världen. Vi har under de senaste decennierna tyvärr fått en utveckling som lett till ytterligare ett antal ombudsmän, med sämre befogenheter, mindre resurser och mindre respekt bland andra myndigheter och inom det offentliga Sverige. Jag tror liksom många andra att en sammanslagning av dem skulle kunna återskapa en bredare respekt och kunde leda till en kraftfullare ombundsmannainstitution i Sverige, för samtliga frioch rättigheter. Den andra reservation som jag vill yrka bifall till gäller arvoden i statliga styrelser. Det har utvecklats mycket skilda traditioner inom olika statliga styrelser. I en del styrelser har man mycket låga arvoden medan arvodena är väldigt höga i några få styrelser. Åtminstone vid en anblick utifrån kan det synas ganska märkligt och litet svårt att förstå. Jag tror därför att det skulle vara bra att se över hela det här området för att komma fram till om man kan få en tydligare gemensam policy för sådana här frågor. Medborgarna skulle då inte behöva känna att några ger sig själva förmåner på statens bekostnad.

Herr talman! I betänkandet KU21 behandlas yrkanden i 22 motioner på en rad olika ämnesområden. Jag kommer i mitt inlägg i huvudsak att kommentera några av de punkter där utskottet inte är helt enigt. Jag yrkar redan nu bifall till utskottets hemställan i dess helhet samt avslag på samtliga motioner och reservationer. Frågan om ombudsmannaorganisationen behandlades av KU så sent som våren 1997. Vi står där fast vid det som då beslöts i denna fråga. Vi anser att JO:s särställning skall behållas. Vad gäller KO, JämO, DO, BO och HO har KU tidigare uttalat att det kan finnas anledning att diskutera dessa ombudsmannaorgan samt uttalat farhågor för organisationernas uttunning och att det kan bli oklarheter för medborgarna när det gäller att hitta rätt bland dessa olika ombudsmän. Under hösten har presenterats tre olika betänkanden som berör denna fråga. Det är betänkanden från EDA, SEDA och FUDA. De nämnda förslagen bereds för närvarande av regeringen. Utskottet förutsätter att regeringen prövar ombudsmannaorganisationens verksamhet. Med hänvisning till nämnda betänkanden finns nu ett konkret skäl för regeringen att se över de under regeringen lydande ombudsmannaorganen. framkommer synpunkter som belyser att det finns brist på resurser och en uttunning. Med tanke på vad KU tidigare framfört och med signaler som finns förutsätter vi att det finns anledning för regeringen att se över den här frågan utan att vi behöver skriva det på näsan på den. Det finns en reservation om en fråga som inte har nämnts. Det gäller den alkoholfria representationen. Motionen tar upp frågan att man skulle ha ett absolut förbud när det gäller riksdagen och i övrigt ha en rekommendation om återhållsamhet när det gäller statliga och kommunala bolag, myndigheter och förvaltningar. Socialutskottet har tidigare haft den frågan uppe och sagt att man förutsätter att det sker en restriktiv och återhållsam tillämpning när det gäller de här frågorna. Konstitutionsutskottet har tagit upp frågan sedan långt tillbaka i tiden. Det har säkerligen alltid tagit upp den. Men som framgår av handlingarna har man behandlat frågan år 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 och 1997. Utskottet har då instämt i det som socialutskottet tidigare har sagt. Utskottet gör så likaledes år 1998. När det gäller arvoden finns det två likalydande motioner av samma motionär. Utskottets uppfattning är därvidlag, och där delar vi reservanternas uppfattning, att man inte bara som sägs i motionen kan beställa en utredning med syfte att det skall skäras 25 % rakt över. Det är inte rimligt. Utskottet menar att arvodena skall sättas i relation till kompetenskrav, arbetsinsats samt möjligheter att rekrytera kompetent personal. Skäligheten måste alltså bedömas från fall till fall. Vi utgår från att statliga myndigheter och företag som helt eller delvis ägs av staten noga prövar arvodsnivåerna så att dessa inte framstår som oskäliga. Jag tror att den uppmärksamhet som har visats den här frågan inte minst från KU:s sida borde ge den signal att man är observant därvidlag. Det råder inga delade meningar om IT-frågornas snabbt ökande betydelse. Det belyses inte minst av den stora aktivitet initierad bl.a. av regeringen vad gäller utvecklingen av informationstekniken. Det är en aktivitet, som har vittnats om här, som ligger väl i linje med de aktuella motionerna. Sedan hösten 1997 finns en gemensam webbplats för den offentliga sektorn i form av Sverige Direkt. Här finns utarbetade krav och gemensamma regler för deltagandet. Internetinformationen till allmänheten växer mycket snabbt. Listan över pågående projekt och aktiviteter från samhällets sida är onekligen imponerande, och det skulle ta onödigt lång tid att här från talarstolen redovisa dem. Men bakgrundsmaterialet finns fylligt redovisat i betänkandet. Jag måste dock erkänna att min egen kompetens i dessa frågor är synnerligen ringa då jag nyss har lämnat "Tipp-Ex-stadiet" och inte kan bedöma kvaliteten på alla aktiviteterna. Det finns dock en sak i det blocket som jag känner det extra angeläget att lyfta fram och understryka. Det är de synskadades möjligheter att kunna ta del av det informationsflöde som blir allt rikligare och viktigare med hjälp av den nya tekniken. Det finns här en motion som vill lägga ett direkt ansvar för att det skall finnas anpassad utrustning för de synskadade. Vi är inte beredda att i detta läge föreslå att man skall ställa de kraven på kanske i första hand kommunerna. Det rör sig om ganska mycket pengar.

Det som är intressant i det här fallet är de medborgarkontor som har växt fram. De var för några år sedan något tiotal och är för närvarande kanske ett hundratal. Det förväntas att de innan år 2000 skall vara uppe i 180 stycken. Vi vill peka på att det finns anledning för alla myndigheter att bevaka att man där också får en teknisk utveckling som gör det möjligt för även de synskadade att ta del av den nya tekniken. Jag slutar här mitt anförande så att jag håller min taletid.

Herr talman! Jag tänkte att jag också denna gång skulle fatta mig kort. I detta betänkande om offentlighet och sekretess har ett antal motioner behandlats. Från Miljöpartiets sida har vi en övergripande syn i de här frågorna. Vi vill försöka utvidga de här tankarna och de system som har funnits i det offentliga livet i Sverige under några hundra år att använda sig av en offentlighetsprincip. Man bör så mycket som möjligt vidga offentligheten, öppna upp för medborgarna att få insyn och möjligheter att se vad som händer och därmed också möjlighet att påverka och delta i en offentlig debatt i viktiga frågor. Jag har några sådana punkter. Vi vill poängtera att vi tycker att det är viktigt att utvidga principen om offentlighet på dessa områden. Ett sådant område gäller statliga bolag. Där har för några år sedan genomförts en förändring som innebär att vi har en större insyn i kommunala bolag. Jag menar att den förändringen måste kunna tas som utgångspunkt också för en förändring för statliga bolag. Det är inte säkert att man skall göra precis samma sak. Men en utredning bör kunna komma fram till betydande förbättringar och förstärkningar av offentligheten i statliga bolag utan att för den skull försämra eller försvåra konkurrenssituationen för dessa bolag. En liknande fråga gäller när man i en offentlig verksamhet lyfter över ett område från att ha varit bedriven i offentlig regi till att bedrivas i privat regi. När man lyfter över en skola, ett daghem, en vårdinrättning eller någonting annat är det inte längre samma öppenhet och offentlighet kring de frågor som berör det området, dvs. när man har flyttat över förvaltningen till privat regi. Det där är inte riktigt bra. Jag tycker att det borde kunna vara en självklar grundtanke när man gör sådana här förändringar att öppenheten skall finnas kvar. Finns den med från början, och gör man också klart för alla eventuella intressenter att detta är något de får hålla sig till om de skall delta i anbudstävlan - eller hur man nu arrangerar överföringen - tror jag att det finns alla möjligheter att detta skall fungera på ett bra sätt. Jag yrkar bifall till reservation 1, men också till reservation 2, som gäller en kanske något mer begränsad, men inte desto mindre ganska viktig, fråga. Det gäller avtal mellan näringslivet och högskolorna. Detta är något som har blivit väldigt omfattande. Näringslivet har ett intimt samarbete med högskolorna. Det är något som jag vanligtvis tycker är positivt, och det är alltså ingenting att gnälla över. Men det är också viktigt att det finns en öppenhet kring hur detta samarbete utvecklas och i vilka former det sker. Därför tycker jag att det är rimligt att allmänheten och medierna också ges insyn i de här avtalen. Man skall ha möjlighet att granska avtalen och studera hur samarbetet utvecklas.

Herr talman! I de motioner som behandlas i betänkandet tas i några fall upp brister som finns i vårt samhälle, men som kanske snarare har att göra med praxis mellan myndigheter och okunnighet om lagstiftningen än om själva lagstiftningen. Utskottet har försökt lyfta fram de regler som gäller för att påvisa vikten av att de blir kända och tillämpas av de myndigheter som det är fråga om. I övrigt berör några av motionerna frågor som har att göra med behovet av en översyn av sekretesslagstiftningen. När utskottet behandlade frågor av den typen för ungefär ett år sedan kunde man då meddela riksdagen att man hade inhämtat från regeringen att det skulle tas fram en ny utredning, och att direktiven skulle komma under våren 1997. Nu tvingas utskottet konstatera att så inte har blivit fallet, och att direktiven inte ens fanns tillgängliga när utskottet justerade sitt betänkande. Den sammanfattande bedömning som utskottet har gjort är förstås att detta inte är tillfredsställande. Utskottet inhämtade också under arbetets gång att det skulle finnas direktiv under februari månad år 1998. Det har inte gått så många dagar sedan februari gick ut, men i morse passade jag på att kontrollera om det hade kommit fram några sådana direktiv. Tyvärr är så inte fallet ännu, även om de enligt uppgift skall vara på väg. Herr talman! Jag säger inte detta enbart för att kritisera att besked som har givits inte har visat sig stämma - kanske beroende på tryck av hård arbetsbelastning eller vad det kan vara för någonting - utan också därför att det är angeläget att få fram de här direktiven till översynen. Det är angeläget i största allmänhet, men också för konkreta ärenden som utskottet har att ta ställning till nu under våren. Det gäller personuppgiftslagen, det som har samband med barnpornografi och tryckfrihetsförordningen m.m. Det gäller också den fråga som Peter Eriksson nämnde - den som handlar om de statliga bolagen. I utskottets betänkande har vi förlitat oss på att det skall komma fram direktiv där bl.a. en översyn av detta finns med. Sammanfattningsvis är vår bedömning att det som hittills har skett inte har varit tillfredsställande. Med den kritiken, vill jag ändå, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det förslag kammaren nu har att ta ställning till innebär att innehavaren alternativt tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla åläggs att under straffansvar dels hålla uppsikt över innehållet i meddelanden som sänds till anslagstavlan, dels sålla bort och förhindra vidare spridning av meddelanden som utgör brott enligt vissa brottsbalksregler. Vi moderater ställer oss inte bakom regeringens förslag av flera skäl. Vi håller med om att det finns en brist i kontrollen över de elektroniska anslagstavlorna och att denna brist kan utnyttjas för brottsliga ändamål. Men vi kommer till en annan slutsats än utskottet vad gäller möjligheten att förhindra brottsligheten med hjälp av särlagstiftning. Svårigheter med att bemöta brottslighet skall enligt vår uppfattning i första hand mötas med bättre polisiära arbetsmetoder - inte med lagstiftning, som riskerar inskränka grundläggande demokratiska värden, vilket vi moderater menar blir resultatet av utskottets förslag. Vår utgångspunkt är att datakommunikation bör ses som vilket medium som helst. Det finns svårigheter i att spåra, identifiera och gripa personer som är misstänkta för att begå brottsliga handlingar med hjälp av tekniken. Men i de allra flesta fall kan lagföring ske med stöd av gällande rätt, effektiva arbetsmetoder och tillräckliga ekonomiska och personella resurser. Vi moderater motsätter oss alltså att det införs särlagstiftning mot brott begångna via datakommunikation. Utvecklingen av den moderna informationstekniken har inneburit ökade möjligheter för människor att enkelt och billigt sprida information och kommunicera med hjälp av datorer. Ett led i utvecklingen består i upprättandet av databaser, med möjlighet för stora grupper av användare att tillföra databasen egna meddelanden och läsa andras. Databaserna är att jämföra med t.ex. ICA-butikens anslagstavla. IT-utvecklingens ökade möjlighet till fritt informationsflöde har medfört att det i den allmänna debatten ställts krav på exempelvis censur och annan kontroll av elektroniskt lagrad information. Det aktuella förslaget utgör enligt vår uppfattning ett oönskat steg i den riktningen samtidigt som det måste ifrågasättas, vilket redan remissinstanser också gör, om syftet med lagförslaget över huvud taget kommer att kunna uppnås. Ett lagförslag som på goda grunder kan ifrågasättas från effektivitetssynpunkt, och som regeringen uppenbarligen inte har kunnat uppskatta konsekvenserna av, bör enligt moderaternas mening inte genomföras. Genom att ålägga innehavaren en kontrollskyldighet under hot om bl.a. straff skapas en risk för att meddelanden rensas bort av innehavare som inte korrekt kan bedöma om de är brottsliga eller inte. I det avseendet kan lagstiftningen få allvarliga konsekvenser för yttrandefriheten, informationsfriheten och därmed också för det demokratiska samhällsskicket som sådant. Utgångspunkten i en demokrati måste alltid vara att det fria ordet skall värnas - inte begränsas. Förslaget ger innehavaren av en BBS rätt att kontrollera alla former av meddelanden som skickas till fler än en person. Den givna utgångspunkten bör enligt moderaternas mening vara att samma sekretess och integritetsskyddsregler som i dag gäller för vanliga brev också borde gälla för elektroniska meddelanden. Vidare framstår förslaget som verkningslöst även i denna del. Den gruppsändare som inte vill att BBS innehavaren skall läsa hans brev kan undvika kontrollen genom att skicka sitt meddelande enskilt till var och en. Mediekommittén har lämnat förslag som bl.a. tar sikte på ansvarsfrågan för elektroniska anslagstavlor. Kommittén föreslår att en innehavare av BBS skall kunna erhålla grundlagsskydd för databasverksamheten under vissa förutsättningar. I det nu behandlade förslaget föreslås däremot ett ensamansvar utan grundlagsskydd. Det hade framstått som mer lämpligt att bereda frågan tillsammans med Mediekommitténs förslag. Även av detta skäl finner vi alltså att regeringens förslag bör avslås. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 1.

Herr talman! Vi debatterar nu justitieutskottets betänkande nr 11 om elektroniska anslagstavlor. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Med elektronisk anslagstavla avses i lagen en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, dvs. avsändaren kan sända meddelanden och läsa andra meddelanden - härmed förstås text, bild, ljud eller information i övrigt - ett elektroniskt möte eller en konferens angående olika ämnen där flera personer kan delta, samtidigt eller vid olika tidpunkter. Skillnaden mellan elektronisk post och elektronisk anslagstavla är att elektronisk post sänds till mottagaren utan någon aktiv åtgärd från hans sida, medan det krävs att användaren aktivt letar upp den elektroniska anslagstavlan för att kunna ta del av ett meddelande där. Lagen innebär att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla, dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden, skall ha uppsikt över tjänsten. Tillhandahållaren skall vidare vara skyldig att lämna användare av tjänsten viss information och att ta bort vissa slag av straffbara meddelanden. Om tillhandahållaren inte lämnar föreskriven information eller försummar sin skyldighet att ta bort vissa slag av meddelanden kan han straffas. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot det som avses i bestämmelsen i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 8 § om hets mot folkgrupp, 10 a § om barnpornografibrott eller 10 b § om olaga våldsskildring döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. Datorer och annan utrustning som används vid brott mot lagen skall under vissa förutsättningar kunna förverkas. Denna lag skall träda i kraft den 1 maj Till betänkandet har fogats två reservationer.

Man anser vidare att ett förslag till lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor bör beredas i ett sammanhang och att regeringen av detta skäl borde ha avvaktat med att lägga fram den aktuella propositionen. Reservanterna menar vidare att lagen har allvarliga nackdelar. Bl.a. är det mycket tveksamt om lagen skall bli effektiv och komma åt problemen med att straffbart material sprids via elektroniska anslagstavlor eftersom lagen får en begränsad räckvidd i och med att den bara kan gälla elektroniska anslagstavlor som tillhandahålls i Sverige, heter det. Reservanterna uttrycker vidare att det är omöjligt att fullgöra kontrollskyldigheten på grund av mängden av meddelanden som strömmar in. Vidare, skriver man, kan kontrollskyldigheten medföra att tillhandahållaren av rädsla för att brista i uppsikt rensar bort även oskyldiga meddelanden. I det avseendet skulle den föreslagna lagstiftningen riskera att få negativa konsekvenser för yttrandefriheten och informationsfriheten. Reservanterna hänvisar vidare till Europeiska unionens råds resolution av den 17 februari 1997 om olagligt och skadligt innehåll på Internet. Där uppmanas medlemsstaterna att påbörja vissa åtgärder för att företrädare för leverantörer och användare genom självreglerande system försöker komma till rätta med de avarter som kan uppstå i sammanhanget. Herr talman! Genom att information kan flyta fritt mellan olika system och mellan olika länder har nya vägar för spridning av information skapats. Den kraftiga tillväxten av Internet har medfört att spridning av meddelanden på ett enkelt sätt kan ske till en stor mängd människor. Det finns många fördelar med de nya möjligheter till kommunikation som utvecklingen ger upphov till. Elektroniska anslagstavlor används också i allmänhet på ett seriöst och åtminstone oförargligt sätt. Spridningen av meddelanden med hjälp av elektroniska anslagstavlor omfattas självfallet av gällande straffrättsliga regler. Det är dock inte alltid säkert att brottsbalkens bestämmelser är tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt reglera ansvaret för spridningen av meddelanden med hjälp av elektroniska anslagstavlor. Det har visat sig att det finns en brist på kontroll över de elektroniska anslagstavlorna vilken kan utnyttjas för brottsligt ändamål. En reglering behövs därför för att bygga upp rättsmedvetandet för hanteringen av elektroniska anslagstavlor, bl.a. eftersom det saknas historia och tradition på området. De elektroniska anslagstavlorna medger att meddelanden med straffbart innehåll kan nå ett stort antal personer och utöva inflytande över speciellt barn och ungdom, vilka i hög grad använder sig av tjänsterna. Det är därför också angeläget att hindra spridning på detta sätt av vissa slag av meddelanden. Problematiken med oönskad spridning av information genom elektroniska anslagstavlor är i högsta grad internationell. Regeringen påtalar tydligt i propositionen att det är önskvärt och angeläget med ökat internationellt samarbete på detta område. Vi från utskottet ser med tillfredsställelse fram emot regeringens arbete i detta avseende. Det kan emellertid dröja innan sådant samarbete ger resultat. Att problemet är internationellt är dock inget skäl mot att Sverige inför en reglering för att förhindra att svenskt territorium blir ett centrum för oönskad spridning av straffvärda meddelanden. Herr talman! Konstitutionsutskottet har, på justitieutskottets begäran, yttrat sig över propositionen och i ärendet aktuella motioner. I sitt yttrande anför konstitutionsutskottet att det finns behov av en reglering för att bygga upp ett rättsmedvetande för hantering av elektroniska anslagstavlor och att den föreslagna lagen kan ha en viktig preventiv funktion. Genom den skyldighet att ta bort vissa slag av straffbara meddelanden som åläggs tillhandahavaren kommer, enligt konstitutionsutskottet, spridningen av sådana meddelanden med hjälp av elektroniska anslagstavlor självklart att förekomma i mindre utsträckning. Konstitutionsutskottet framhåller att elektroniska anslagstavlor som medium inte åtnjuter något särskilt grundlagsskydd. Några hinder enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen föreligger därför inte mot den föreslagna lagen.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 12 behandlar en skrivelse om åtgärder mot organiserad och gränsöverskridande brottslighet samt ett antal motionsyrkanden. Vad gäller regeringens skrivelse finns inte skäl att göra annat än det utskottet föreslår, nämligen att lägga den till handlingarna. Liksom hittills under innevarande period får vi utförliga beskrivningar om vad som bör ske, men de konkreta förslagen lyser nästan helt med sin frånvaro. Däremot finns det skäl att kommentera en del av de motioner som behandlas och, vilket vi börjar bli vana vid, avstyrks. Det är i dag minst fjärde gången under denna period som moderata motioner med förslag om att tillåta buggning vid misstanke om viss allvarlig brottslighet behandlas. Precis som redan 1995 avstyrker utskottet med hänvisning till att förslag är på gång från regeringen. Vi moderater kunde 1995 inte riktigt förstå varför ett förslag som ändå skulle komma nödvändigtvis skulle avslås. Men nu börjar vi förstå. Tre år har gått, och inget har hänt. Regeringen kommer inte loss. Det gläder oss att vi nu får stöd från andra partier i riksdagen. Snart har vi förhoppningsvis majoritet, och då behöver regeringens beslutsångest inte längre lägga hinder i vägen för en effektivisering av polisens arbete med hjälp av bl.a. hemlig teknisk avlyssning. Vi moderater ser som ett allvarligt problem att de kriminella mc-gängen drar till sig nya medlemmar bland unga män som saknar en egen identitet och känsla av samhörighet och som har ett behov av att synas. Genom gängsamhörigheten och massmediernas uppmärksamma bevakning kan de få dessa behov tillgodosedda. Det är därför långsiktigt väsentligt att både påverkan av attityder och mera formaliserat brottsförebyggande arbete präglas av ett medvetet mål att fånga upp dessa unga män. Att inte kunna få stöd för något så väsentligt är förvånande. Att inte heller kunna få stöd för vårt förslag att uppdra åt regeringen att utreda om fängelsedömda outlaws bör placeras i särskilda anstalter med hög säkerhet är också förvånande. Vi hör ständigt hur företrädare för olika partier pläderar för åtgärder mot detta hänsynslösa och farliga klientel, men när det kommer till handling blir det: Vänta och se! Samma passivitet finner vi i behandlingen av vår motion om intensifierat internationellt samarbete med bl.a. Kanada i kampen mot de kriminella mc-gängen. Vi trodde att alla var införstådda med att dessa gäng inte är något isolerat svenskt fenomen och att de styrs av krafter utanför Sveriges gränser samt att vi måste ta vara på mer erfarna länders erfarenheter. Även här står vi ensamma i vår strävan att nå ökad effektivitet i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi säger ofta att trägen vinner. Behandlingen av vårt förslag att den nationella insatsstyrkan skall kunna användas för annat än ingripanden vid rena terroraktioner inger visst hopp. Även om vi ännu inte fått en majoritet att stödja förslaget är vi i vart fall inte längre ensamma. Vad vi emellertid inte kan förstå är att Miljöpartiet samtidigt som man säger att nationella insatsstyrkan borde kunna användas när dess kompetens gör den mest lämpad säger nej till förslaget. Det är era röster, Miljöpartiets röster, det hänger på om vi skall kunna använda de resurser vi redan har. Socialdemokraterna framför som något de är stolta över en tidigare beslutad straffskärpning för brottet övergrepp i rättssak. Inriktningen är bra, men vad vi inte förstår är hur man kan säga nej till att i vart fall betrakta hot mot vittnen som ett lika allvarligt brott som mened. Om nu regeringen inte tänkt på att jämföra dessa olika brotts straffvärde, borde det väl trots detta inte gå prestige i frågan. För det är väl ändå inte så att socialdemokraterna anser att det är mindre allvarligt att skrämma ett vittne till tystnad än att ljuga inför rätta. Snart har vi i kammaren att ta ställning till Schengenavtalet. När vi under Mats Hellströms tid som utrikeshandelsminister våren 1995 diskuterade den fria rörligheten och behovet av kompensatoriska åtgärder uttalade han att det moderata förslaget om ökad samordning av tull och polis var rätt väg att gå, men att det inte var någon brådska. Tre år har gått sedan en företrädare för en socialdemokratisk regering uttalade detta. Inget har hänt. Nu borde även Socialdemokraterna tycka att det är hög tid att förbereda öppnandet av Europa. Vi moderater har föreslagit att regeringen bör arbeta för en utveckling mot en fördjupning av polissamarbetet inom EU. Ingen motsäger att en effektiv bekämpning av organiserad, gränsöverskridande kriminalitet förutsätter ett ytterligare fördjupat polissamarbete. Trots detta tycks inget stöd för vårt förslag finnas. Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer. Men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation 2.

Herr talman! Betänkandet om organiserad brottslighet, som vi snart skall fatta beslut om, handlar om hur vi i vårt politiska ledarskap skall lyckas besegra det organiserade brottsliga ledarskapet. Det handlar om att visa konsekvens och styrka. Det handlar om att visa mod - som t.ex. Siw Persson har gjort i fråga om mc-gängen. Det handlar om att skydda våra medborgare mot våld och övergrepp. Det handlar om att skapa ett sådant samhälle där organiserad brottslighet har svårt att få fäste. Det handlar också om att vara ett stöd för dem som i handling, inte bara i ord, skall verkställa våra beslut: polismän, åklagare, domare m.fl. Den tekniska utvecklingen i världen har haft många positiva sidor. Det har sagts tidigare i dag i kammaren. Tungt arbete utförs av maskiner i stället för människor, som tidigare måste slita ut sina kroppar. Vi har bostäder med en fantastisk komfort. Tekniken har förändrat arbetsmiljön i vården. Den tekniska utvecklingen leder forskningen framåt. Det finns även negativa sidor med den tekniska utvecklingen. Där finns t.ex. Internet, som också diskuterades i samband med förra betänkandet. Möjligheterna att fysiskt röra sig på ett annat sätt än tidigare ger också möjligheter för onda krafter att organisera sig snabbt, bättre och att kommunicera på andra sätt. Vi kan t.ex. se förgreningar från forna Sovjetunionen till Sverige och andra länder. Det finns ledare som är duktiga på att organisera. De skaffar sig kunskap och kompetens hos jurister osv. Det finns alltså krafter som det behövs oerhört stor kompetens för att besegra. Därför krävs det speciella åtgärder från samhällets sida för att bekämpa brottsligheten. Det krävs naturligtvis mycket internationellt samarbete i alla dessa sammanhang. Det finns ett internationellt samarbete som har utvecklats vartefter. Inte minst i Norden, EU och Europa växer samarbetet mer och mer. Man måste trygga möjligheten att röra sig, samtidigt som att man tryggar människor från övergrepp och våld. Nationellt finns det en del saker som vi i Centern har pekat på. Mc-gängens verksamhet riktar sig inte direkt mot allmänheten. Det är klart att den har negativa effekter för allmänheten i den mån det gäller vapenhandel och narkotika. De som bor granne med mc-gängens lokaler är utsatta för oroskänslor. De känner att de kan befinna sig mitt i en eldstrid. De har ingen chans att skydda sig mot detta. Det är förstås inte acceptabelt. Vi från Centerns sida har sagt att statliga och kommunala myndigheter måste börja med att utnyttja den lagstiftning som finns. Men även den befintliga lagstiftningen måste utvecklas, t.ex. plan och bygglagen när det gäller möjligheterna att etablera en verksamhet. En brottslig verksamhet får kallas för miljöfarlig. Om det finns en vetskap, borde en etablering kunna förhindras. Den här frågan behandlas i ett annat utskott, så jag skall inte diskutera den vidare. Jag nämner att den hör ihop med bekämpandet av brottsligheten. Vi i Centern har tagit upp frågan om att de kriminella mc-klubbarna är uppbyggda efter militärt mönster. Klubbarna som utövar brottslig verksamhet har klart uttalat att de ställer sig utanför lagen och att deras gemensamma fiende är staten. Brottsbalkens bestämmelser om olovlig kårverksamhet, herr talman, tar sikte på sammanslutningar som militär trupp eller polisstyrka. Vi i Centern anser att bestämmelserna bör ses över i syfte att utvidga dess tillämpningsområde till att avse även kriminella mc-gäng. Det har vi tagit upp i ett särskilt yttrande, eftersom regeringen ämnar tillsätta en utredning för att se över frågan. När flera medlemmar i gängen döms till fängelsestraff, skall de naturligtvis hållas åtskilda och helst placeras på olika anstalter. Jag vet inte hur många som i dag befinner sig i fängelse och hur många anstalter det gäller. Målet måste vara att kunna hålla dessa människor isär så att de inte kan organisera sig inom fängelserna. Det har vi också tagit upp i ett särskilt yttrande, eftersom utskottet konstaterar att man har försökt att vidta åtgärder. Vi har ställt oss bakom reservationen om hemlig teknisk avlyssning. Vi tycker att den typen av kontroll behövs när man på goda grunder har klart för sig att det handlar om grov brottslighet. Det är inte meningen att det skall ske hemlig teknisk avlyssning av flertalet medborgare. Det verkar nästan så när vi diskuterar frågorna. Frågor om bevakning av butiker osv. behandlas i justitieutskottet. Vi står bakom reservationen. Vi tycker att det är ett medel som måste tas till när samhället är hotat av den grova brottsligheten. Vi har också ställt oss bakom en reservation om den nationella beredskapsstyrkan. Som jag sade tidigare finns det en organisatorisk kompetens och annan kompetens i denna organiserade brottslighet, framför allt i det våld som utövas mellan varven. Då behöver vi ha sådana som förstår sig på och sätter sig in i det sätt som dessa jobbar på, och som kan möta detta när situationer uppstår. Vi anser att den nationella beredskapsstyrkan bör få möjlighet att vidga sin kompetens. Därför har vi ställt oss bakom reservation 6. Reservation 7 gäller påföljden för övergrepp i rättssak. Vi tycker att den frågan är så viktig. Människor som upplyser samhället om våld och övergrepp och ställer upp och vittnar måste känna att de får ett skydd från samhällets sida. Det måste vara tydligt. Jag yrkar bifall enbart till reservation 6, men vi står naturligtvis bakom övriga reservationer från

Herr talman! Jag tänkte fortsätta med Siw Perssons positiva inriktning för att åstadkomma förändringar av det som är negativt i samhället, att tro på möjligheten. Hon tog upp en viktig fråga, nämligen att nyrekryteringen till brottslighet måste förhindras och försvåras på alla sätt. Om jag då tittar på t.ex. den preliminära statistik som har kommit om brottsoffer, visar det sig att brottsoffren bland barn mellan 7 och 14 år har ökat med 6 %. Vi vet att de som rekryteras till sådana här saker ofta har problem med sig från barndomen. De har inte haft det stöd som de skulle ha behövt för att klara av att säga ifrån när det gäller rekrytering till sådan här verksamhet. Om man ser på dem som sitter i Österåkers fängelse visar det sig att de saknar manliga förebilder från sin uppväxt. Många har läs och skrivsvårigheter. Det finns alltså saker att ta tag i ute i samhället för att just försvåra att sådan här verksamhet får fäste, som jag nämnde i mitt anförande. Det är också ett jättestort ansvar. Det kopplar jag direkt till det politiska ledarskapet. Det var utmärkt att Siw Persson tog upp det.

Herr talman! Vi debatterar nu en skrivelse från regeringen som handlar om organiserad brottslighet och gränsöverskridande brottslighet. Regeringen ger förslag på en mängd olika områden där man arbetar med dessa frågor. Den allra viktigaste åtgärden - jag skall fullfölja debatten om det brottsförebyggande arbetet - är givetvis att se till att detta arbete är inriktat på att förhindra att unga människor dras in i brottslighet och söker sin tillhörighet och sin identitet och bekräftelse i gängbildningar. Tyvärr går utvecklingen i Sverige i mångt och mycket åt fel håll på detta område. Vi får fler och fler ungdomsgäng. Gängkulturen - gängbildningar och motsättningar mellan gäng - börjar också bli ett allvarligt problem. Det är det brottsförebyggande arbetet och de tidiga insatserna i skolan och på en mängd olika områden ute i samhället som kan förändra situationen. När gänget väl har blivit en organiserad kriminell grupp kan vi tyvärr inte förändra någonting med lagstiftning. Herr talman! Den organiserade brottsligheten har debatterats väldigt mycket under de senaste åren. Just frågan om organiserad och gränsöverskridande brottslighet har bidragit till att man har vidtagit en mängd olika åtgärder och fattat en mängd olika beslut här i riksdagen. En hel del av dessa beslut har varit inriktade på samarbetet inom EU. Det har fattats beslut när det gäller Europol. Det kommer att fattas beslut när det gäller Schengen. När man öppnar gränserna och låter människor förflytta sig fram och tillbaka inser man också dessa problem. Schengen, herr talman, är ett mycket talande exempel på vad som händer. En ytterst liten del av Schengenavtalet handlar om hur man skall kunna öppna gränserna och öka människors frihet att förflytta sig. I stort sett alla åtgärder är kompensatoriska åtgärder för att förhindra brottslighet. Det handlar otroligt mycket om kontroll. Man använder sig politiskt i dag av debatten om den organiserade brottsligheten för att genomföra förändringar och för att få igenom metoder som polisen länge strävat efter och velat ha. Buggningsfrågan har varit en sådan fråga. Även för tio år sedan, när problemen inte var så stora som man säger att de är i dag, fanns det krav på att man skulle få använda dessa metoder för att de skulle vara så effektiva. Genom Europol får vi en registrering och kontroll av människor som är oerhört omfattande. I och med Schengen kommer vi också att få register där människor registreras utifrån olika utgångspunkter. Det som krävs i dag är inte bara att vi genomför åtgärd efter åtgärd för att komma åt brottsligheten. Det är också viktigt att man stannar upp och ser varje steg som möjliggör för myndigheterna att registrera, avlyssna och på andra sätt kontrollera medborgarna. Detta gäller speciellt debatten om den organiserade brottsligheten. Var och en av dessa åtgärder kan framstå som angelägna och välmotiverade, men det saknas en debatt om helhetsbilden av informationsinsamlingen i dag. Det saknas en helhetsbild av vilka konsekvenserna blir för medborgarnas personliga integritet. Det saknas också en samlad helhetsbild av effektiviteten. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Miljöpartiet har skrivit en motion där man har krävt att åtgärder skall vidtas för att vi skall kunna göra en genomgripande analys och skaffa oss en samlad bild. Herr talman! Det är också oerhört viktigt att de åtgärder eller resurser som vi har i dag används effektivt. Tidigare talare har tagit upp frågan om den nationella beredskapsstyrkan. Vänsterpartiet var motståndare till den nationella beredskapsstyrkan när den skulle införas. Vi såg de stora riskerna och de problem som fanns med att inrätta en specialstyrka eller elitgrupp inom polisen. Men styrkan inrättades. Den har nu funnits under en mängd år men aldrig använts. Styrkan har en oerhörd kompetens och en oerhört hög utbildning. Den har framför allt, vilket Siw Persson tog upp i talarstolen tidigare, en oerhörd kompetens när det gäller förhandlingsfrågor. Man kan förhandla och använder inte våld i första hand. Denna styrka har man nu integrerat med Stockholmspolisen, men det skall fortfarande vara en nationell beredskapsstyrka. De signaler som har kommit innebär att styrkan fortfarande inte skall få användas till annat än terrorism. Vi har sett en del svår och väldigt grov brottslighet i samband med mc-gängen, men vi har också sett gisslandraman där människor faktiskt har dött. Man borde ha använt sig av denna nationella beredskapsstyrka. Vänsterpartiet står bakom reservation nr 6. Vi vill att regeringen skall återkomma med förslag om åtgärder, så att styrkan skall kunna användas mot grov brottslighet. Herr talman! Det finns att döma av den interpellationsdebatt som hölls i går tecken på att regeringen tänker återkomma med förslag om en förändring på detta område, vilket vi i Vänsterpartiet ser som väldigt positivt. Herr talman! De övriga reservationer som Vänsterpartiet fogat till detta betänkande handlar bl.a. om en gemensam europeisk strafflag. Vi ser med oro på att krafter inom EU arbetar för en gemensam europeisk strafflag. Regeringen säger - och utskottets majoritet delar reservanternas åsikt - att det bör vara en nationell angelägenhet. Det finns dock en glidning när det gäller en harmonisering av strafflagen mellan länderna inom EU. Man ser den mer och mer. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är oerhört viktigt att Sveriges riksdag markerar att vi är motståndare till en gemensam europeisk strafflag och att Sveriges regering i Europasamarbetet i dessa frågor tydligt markerar den svenska ståndpunkten. Det är en nationell fråga, och den skall så förbli. Herr talman! Vi har en reservation som handlar om Europol. Riksdagen har fattat beslut, och Sverige har anslutit sig till Europolkonventionen. Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att detta samarbete blir det viktiga och att övrigt samarbete - det man tidigare har haft inom Interpol - sätts på undantag. Vi i Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt att man använder sig av och utvecklar nätet av internationellt samarbete. Man skall inte ensidigt se Europol som det enda internationella samarbetsorganet i dessa frågor. Man måste fortsätta att utveckla samarbetet inom Den organiserade brottsligheten är inte bara europeisk. Den finns över hela världen, och därför är det oerhört viktigt att man fortsätter och utvecklar detta samarbete. Jag vill bara yrka bifall till reservation 1, trots att vi också står bakom övriga reservationer.

Herr talman! I regeringens skrivelse om åtgärder mot organiserad och gränsöverskridande brottslighet fastställer regeringen att den fria rörligheten över gränser för personer, kapital, varor och tjänster under det senaste decenniet avsevärt har förenklats. Denna rörlighet har också kommit att användas för kvalificerad brottslig verksamhet. I viss mån har en ökning av organiserad, gränsöverskridande brottslighet också kunnat iakttas i Sverige. Därför vill regeringen ge riksdagen en samlad bild av vilka åtgärder som vidtas i denna kamp mot brottsligheten. Jag påstår att denna form av brottslighet accelererat sedan EU-inträdet. Aldrig tidigare har ligor smugglat så mycket som nu. Det bildas flera och nya brottssyndikat, som blir etablerade och mycket svåra att slå sönder. Herr talman! Regeringen borde ställa sig frågan om den fria rörligheten kontra de metoder som innefattas i kompensatoriska åtgärder verkligen är effektiva. Har regeringen gjort någon analys? Svaret är nej. I stället anammas en mängd förslag, lagar och förordningar, som ansluter oss till EU:s regelverk och andra länders strategier för att lösa de uppkomna problemen. Vilka är då de kompensatoriska åtgärderna? Det är nya förslag från regeringen om kameraövervakning, kriminalunderrättelseregister och DNA-register, alla övervakningsinriktade. När man inom EU talar om att försöka komma åt brottsligheten vid de yttre gränserna är det helt andra åtgärder som frammanas. Då är det den hederliga gamla gränsövervakningen, som innebär att de som passerar in och ut skall kontrolleras. Då är detta plötsligt viktigt, men mellan de nationella staterna skall invånarna fritt kunna röra sig, men med en stor kontrollapparat som följd. Den fria rörligheten är alltså egentligen en chimär. Miljöpartiet anser att detta ger upphov till en uppbyggnad av ett kontrollsamhälle. Vi menar i stället att en ordentlig analys bör genomföras. Vi påpekar detta i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Det handlar om en ny polismyndighet, Europol, och ett omfattande dataregister, European Information System, med möjlighet att registrera personer som inte ens är misstänkta. Schengenavtalet fordrar ett Schengen Information System, som är ett datasystem där oönskade personer som kan tänkas begå brott får registreras. Det handlar slutligen om tullens register, som också skall anslutas till polisregistret. Integritetsfrågor kolliderar med kampen mot internationell brottslighet. Det blir en hårdare bevakning av den enskilde. Miljöpartiet värnar rättssäkerheten för individen. Kampen mot den organiserade brottsligheten blir även en kamp mot presumtiva brottslingar, de som man tror eller anser kommer att begå brott. Det står i nästan alla skrivningar om EU att det skall vara ett område med säkerhet, frihet och rättvisa. För att inrätta detta område måste det till en kontrollmakt. Den som nu byggs upp ger bilden av en självständig, överstatlig, ständigt närvarande register och kameraövervakning, där vi politiker och samhällsmedborgare inom nationen tappar insyn och kontroll. Detta är en farlig utveckling. Det finns alltså anledning att analysera den fria rörlighetens nackdelar. Eftersom de fyra friheterna är kärnan i EU-samarbetet är dessa friheter heliga och granskas inte kritiskt. Miljöpartiet anser att det bör ifrågasättas om dessa friheter är överordnade och justerbara om priset är att det skapas ett för medborgarna övervakat samhälle, där uppgifter om den enskilde i större omfattning registreras, där den enskilde avlyssnas och kameraövervakas och den enskildes identitet kontrolleras av polis, så att inte oönskade personer uppehåller sig på EU-territorium. De ökade tekniska möjligheterna att samla in uppgifter om individer genom modern elektronik, datateknik och genteknik gör det nödvändigt för samhällets beslutsfattare och lagstiftare att reflektera över innebörden av begreppet personlig integritet och hur den personliga integriteten skall skyddas. Men då det finns en mängd lagar och dessutom nya lagförslag som innehåller bestämmelser som på ett eller annat sätt berör den personliga integriteten behövs en helhetsbild. Regeringen bör därför genomföra en konsekvensanalys, som skall innehålla en översikt av samtliga lagar och förordningar som innehåller regler om personlig integritet och hur dessa bestämmelser tillsammans påverkar samhällsutvecklingen och den enskilde individen. Strävandena mot en europeisk strafflag går med stormsteg. Europaparlamentet uppmanade förra året kommissionen att utreda möjligheterna till en europeisk lagbok med straffrättsliga bestämmelser. Kommissionen har finansierat studier av olika projekt, där också försök har gjorts att skriva en europeisk strafflag. Miljöpartiet skulle vilja ha ett uttalande från riksdagen som säger att vi inte vill att detta kommer till stånd. Gun Hellsvik och moderaterna gick till angrepp på Miljöpartiet vad gäller den internationella insatsstyrkan. Denna insatsstyrka bildades precis efter Palmemordet. Alla var upprörda, alla krävde att någonting skulle göras för att vi skulle ha en resurs att sätta in mot terrorister, eftersom vi inte riktigt visste vad som hade hänt. Det var en förvirrad tid. I sådana lägen brukar man vilja visa att man gör någonting, och det var därför denna internationella insatsstyrka bildades. Men sedan dess har den aldrig använts. Miljöpartiet sade då att vi var emot att den inrättades, eftersom vi inte såg att den skulle komma att användas. Vi fick också rätt. Den har inte använts en enda gång. Nu har vi den ändå, och vi betvivlar inte ett ögonblick att det är duktiga människor som ingår i den. Vi har också skrivit att de som ingår i styrkan har specialistkunskaper. Vi vill inte att den skall användas och att dess användningsområde skall utvidgas. Vi menar ändå, precis som regeringen föreslår, att de som ingår där kan ingå i piketstyrkan i Stockholmspolisen. Många talare har sagt att styrkan är så utmärkt därför att de är så bra på att förhandla, men vi tycker att alla poliser skall vara det. Att förhandla är första steget, något man gör innan man griper till våld. Den kunskapen finns, och som justitieministern sade i går i sitt interpellationssvar till Siw Persson kommer den också att användas när det behövs. Den lösningen tycker vi är bra. Buggning kallas här för effektivisering. Men vi får inte glömma att för att kunna bugga måste polisen göra intrång, att man måste göra inbrott för att kunna sätta upp den här avlyssningsanordningen. Det är alltså ett mycket integritetskränkande verktyg, och vi är inte för att sådant införs. Moderaterna föreslår i en reservation att alla outlaws - det handlar inte bara om mc-gäng - skall buntas ihop i särskilda fängelser. Att bidra till att de samlas gör att de ytterligare kan utveckla sina idéer, och det är något vi bestämt är emot. Vi tycker att den lösning som kriminalvården använder i dag är mycket bättre. Görel Thurdin sade att vi skall värna den fria rörligheten, eftersom den är väldigt viktig. Men som jag sade tidigare innebär den fria rörligheten också en ökad kontroll inne i landet, speciellt av människor som ser utländska ut. Schengenavtalet säger nämligen att dessa människor skall kontrolleras inne i landet. Genom stickprovskontroller skall man kolla hotell och vem som bor där. Det blir ett mycket större ingripande i den fria rörligheten än vad som gäller i dag, då man bara kollas vid gränserna. Vi förordar ett bättre förslag.

Herr talman! När Kia Andreasson talade om ökad kriminalitet på grund av öppnade gränser blev jag litet förundrad. Det är ju rätt självklart att fri rörlighet skapar möjligheter både för goda och onda. Men när Kia Andreasson sedan fortsatte och uttryckligen ifrågasatte, och sade att också kammaren borde ifrågasätta, rätten till fri rörlighet, då kände jag kalla kårar utmed ryggen. Om Kia Andreasson menar allvar med detta så måste det ju rimligen vid tillfälle följas upp med en motion. Denna motion måste då rimligen innehålla förslag om att Sverige skall stänga sina gränser och om att Sverige väl då också förhoppningsvis skall bygga upp murar kring sina städer. Herr talman! Jag ser fram emot en riktigt klargörande debatt om olika politiska partiers inställning till Sverige och om Sveriges relationer till andra länder.
Herr talman! Gun Hellsvik drar på de högsta växlarna i tolkningen av mitt uttalande. Jag sade ordagrant att vi behöver ha en kritisk granskning av den fria rörligheten och vad den för med sig. Det handlar alltså om en kritisk granskning. Jag vill naturligtvis inte ha stängda gränser eller höga murar. Det skulle vi i så fall få med Schengenavtalet. De yttre gränserna mot de övriga länderna kommer att bli just murar. Vi har givit utrymme för fri rörlighet vid varutransporter. Nu vill man också ha detta när det gäller personer, alltså ingen kontroll av de personer som är EU-medborgare. Det är där den kritiska granskningen skall ske. Det är precis det jag menar och ingenting annat.

Herr talman! Nej, det sista kan jag instämma i. Det finns inga gränser där. Men man behöver inte underlätta för brottsligheten att utbreda sig. Det är det jag menar att vi har gjort med den här integreringen av lagar. Ändå har vi inte följt efter när det gäller t.ex. priser på sprit och cigaretter. Vi har inte rätt att föra vår egen politik på de områdena. Därför underlättas smugglingen av dessa varor genom de lagar som vi har fått på grund av EU-samarbetet. Det skulle krävas en mycket större kontroll och en ändring av de bestämmelser som finns i dag för att komma åt detta ordentligt. Vad hade vi gjort om vi inte hade varit med i EU? Då hade vi inte varit med i Europol. Då hade vi utvecklat det arbete som sker inom Interpol och som fanns tidigare mellan många fler länder än de 15 som är med i EU. Det internationella samarbete som vi har haft hela tiden hade kunnat utvecklas. Naturligtvis måste vi ha detta, och det har ju funnits innan EU-inträdet. På alla dessa områden har det funnits samarbete. Siw Persson nämnde ju själv det nordiska samarbetet när det gäller mcbrottsligheten osv. Det har funnits och finns. Det finns ju parallellt. Men det finns också en risk att samarbetet bara koncentreras just till Europol och Schengen och att det andra samarbetet får stryka på foten - just t.ex. Interpol, som jag nämner.

Herr talman! En läkare med specialistkompetens har en mängd patienter att sköta. På det viset uppehåller han sina kunskaper. Problemet med denna internationella insatsstyrka är att det inte finns de här uppdragen. Den har aldrig använts. Om en specialist inom läkarkåren aldrig används kan man ju ifrågasätta om den personen inte skall bli allmänläkare i stället. Det är precis den parallellen man kan dra i det här fallet.
Herr talman! Jag reagerade först när EU fick skulden för allt. Forna Sovjetunionen tillhör ju ännu inte EU vad jag förstår. Därifrån får vi väldigt mycket organiserad brottslighet i dag. Den får fäste där. Där finns inga civila strukturer uppbyggda som kan hantera det här. Att förenkla analysen på det där viset är helt enkelt inte bra för frågan. Man måste faktiskt se på det grundläggande samarbetet både internationellt och här inom landet. Man måste också se på hur man över huvud taget bygger upp de mänskliga resurserna. Det är ändå där det avgörs om det här får fäste eller inte. Sedan blev jag litet konfunderad när vi fick höra talas om all den här kontrollen. Känner Kia Andreasson sig begränsad i sin rörelsefrihet på något sätt? Jag har inte gjort det. Jag har varit inne i affärer där jag har sett t.ex. kameror invid kassan. Jag har sett det som ett tecken på att kassörskan eller kassören har ett visst skydd och känner en större trygghet. På något sätt måste man bestämma sig. Antingen skall man få folk att känna sig trygga eller så skall det vara fullständigt fritt och man skall inte ha någon kontroll alls. Samtidigt är ju Kia Andreasson mot fri rörlighet. Nu sade jag inte "fri rörlighet" när jag höll mitt anförande. Jag sade att det fanns problem med att vi kunde röra oss både fysiskt och via Internet på det sätt som sker. Jag tycker inte att det stämmer. Det är ologiskt, och jag kan inte förstå det. Jag tror inte att vi som inte är brottsliga känner någon begränsning i vår möjlighet att röra oss i samhället. Jag tror inte att vi känner att vi har ögon på oss i hela samhället så fort vi är ute någonstans för att vi har en kontroll från poliser och myndigheter. Det tror jag faktiskt inte.